Herr talman! Frågan om slottsvallarna i Vadstena har uppenbarligen gått framåt. Nu har frågan fått ett helt eget betänkande. Dessutom får vi uppleva att fyra partier gemensamt reserverat sig för en så snabb lösning som möjligt för Vadstenas vidkommande. Det kanske var av en viss nytta att kulturutskottet besökte Vadstena i somras och på ort och ställe fick ta del av de problem som det nu är fråga om. Det har sagts tidigare att det finns tre olika skäl till varför man snabbt bör åtgärda Vadstena slottsvallar. För det första behöver landsarkivet, som finns inrymt i slottet, nya ytor. För det andra åberopas själva slottsmiljön. För det tredje behövs lokaler för olika kulturaktiviteter. Lokalerna kan frigöras först efter det att vi har fått en fullständig restaurering av Vadstena slott. Denna fråga har stötts och blötts under lång tid. Landsarkivet i Vadstena är vårt äldsta landsarkiv. Det kom till år 1898. Redan 1939 fattade riksdagen ett beslut om att man skulle restaurera och inreda slottet samt återuppföra vallarna. Kriget kom emellan, och ingenting hände. År 1974 började man projektera. År 1982 började man bygga om, och 1985 stod en del av vallarna klara. Det har således tagit 87 år. Människorna som arbetar på landsarkivet behöver nu inte längre sitta med stövlar på fötterna och med pälsmössa på huvudet. När det blev riktigt kallt ute, var det mellan 13 och 14 grader på arbetsplatsen. De verksamma inom arkivet, liksom andra humanister, är härdat folk. De tål väldigt mycket. Vi har kunnat se det på lärarna här i dag, som har fått utstå en del. Från början sades det emellertid att uppbyggnaden och restaureringen av vallarna skulle ske i etapper. För mig innebär ordet etapper att verksamheten hänger ihop. Skall vi nu behöva vänta ytterligare 87 år innan det här är fullbordat, måste man väl kunna ifrågasätta om etappuppbyggnad är det rätta ordet i sammanhanget. Det finns en skiss färdig, men man har inte skridit till verket. Skall man fortsätta i den takt som det hittills har varit fråga om? Det tog 11 år innan det här stod färdigt — från 1974 till 1985. Nu skall man inte göra någonting innan organisationskommittén är klar. Det innebär att man egentligen inte kan göra något förrän tidigast år 1992. Vi kan konstatera att om man arbetar i den takt som man har gjort sedan 1974, kommer det att dröja till ca år 2004 innan slottsvallarna är fullständigt restaurerade. Från utskottets sida har man tidigare sagt att man förutsätter att byggnadsstyrelsen har sina ögon riktade på det här och att den kommer att vidta de åtgärder som erfordras. Nu har uppenbarligen i varje fall en minoritet i kulturutskottet förstått att de misstankar som jag förut hade beträffande byggnadsstyrelsen inte var helt oberättigade, eftersom man tycker att man bör skynda på verksamheten. Som Lola Björkquist påpekade har Vadstena slott fallit ur prioriteringslistan under de här tre till fem åren och inväntar sitt fullbordande i ett töcknigt fjärran, varom vi intet vet i det här sammanhanget. Jag har själv träget motionerat i detta ärende och ser nu ändå ett visst skall vi säga skimmer av ljus bakom molnet. Till min glädje har jag också kunnat se att Lola Björkquist har motionerat, och vad mera är även Torsten Karlsson, som är vår Grand Old Man i Östergötland, den äldste på östgötabänken, som vi får förmoda har en stark pondus inom den regionala socialdemokratin. Torsten Karlsson är inte här nu. Därför skall jag inte polemisera mot honom. Men jag är litet förvånad över att utskottet inte har velat gå honom till mötes som motionär i detta sammanhang, när han ju faktiskt inte kommer med någon alldeles ohemul begäran. Visserligen åberopar han riksantikvarieämbetet, där man har sagt att det vore skandalöst om inte uppbyggnaden stod klar 1992. Han vill ändå ha en litet försiktig formulering, att det kanske är dags för byggnadsstyrelsen att göra något. Inte ens det har man velat säga. Återigen faller man tillbaka och säger att när organisationskommittén väl är klar med sitt omdöme, kan man ta hänsyn till det samlade behovet. Samtidigt konstateras, något stycke ovanför i betänkandet, att det inte bara är frågan om landsarkivets problem här. Landsarkivet är fullt i dag. Det är utbyggt. Det finns ingen mera plats. Enligt vad landsarkivarien sade mig i går, finns det inte något utrymme längre när man efter SJ:s omorganisation får in SJ:s arkivalier. Han hoppades innerligt att folkbokföringsreformen inte kommer att förverkligas i realiteten förrän om en bra tid. Annars finns det inga möjligheter, i varje fall inte för Vadstena landsarkiv, att göra någonting i detta sammanhang. Utskottet påpekar att det, som sagt var, inte bara är landsarkivets behov som är intressanta i sammanhanget. Slottsmiljön i dess helhet är ett riksintresse. Den får inte se så stympad ut som den nu gör. Jag har en gång förut i denna kammare sagt att om Vadstena slott hade legat i Stockholm, hade man inte ett ögonblick tolererat att det fick fortsätta att se ut som det gör. Men nu ligger det ju avlägset, tycker man. Det ligger så långt som kanske 25 mil bort ifrån det som somliga tror är händelsernas centrum. För den skull är det mindre intressant. Dessutom har man pekat på behovet att kunna få tillgång till de olika lokalerna i sammanhanget för kulturella ändamål, framför allt för Vadstena kommun. Herr talman!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

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 9. Som har sagts här är det tre motioner från östgötabänken som behandlas i detta betänkande. Som Birger Hagård nämnde är Torsten Karlsson, socialdemokrat, undertecknare av en av motionerna. Det är naturligtvis mot bakgrund av bl.a. Torsten Karlssons motion som utskottet har utformat sitt betänkande. I alla motioner sägs att det är angeläget att en fortsatt utbyggnad av vallarna kommer till stånd. Utskottet håller med om det. Det är angeläget inte bara för östgötar. Det är inte första gången dessa förslag behandlas i riksdagen. Tidigare har vi i stor enighet framhållit vikten av att fullfölja återuppbyggnaden av vallarna. Vi har avslagit motionerna med hänvisning till att återuppbyggnaden har funnits med i byggnadsstyrelsens planering. Också den delen av beslutet har varit enhällig. Förhållandena har ändrats inför detta års behandling av motionerna på två sätt. Slottsvallarna i Vadstena finns visserligen fortfarande med i byggnadsstyrelsens planering, men på litet längre sikt. Vi har också nu tillsatt en organisationskommitté på förslag av arkivutredningen. Kulturutskottet har i sitt betänkande sagt att detta bör bedömas inte bara utifrån vilket behov som finns för arkivverksamhet. Även kulturmiljöaspekten bör väga tungt. Det som skiljer majoriteten och reservanterna är väldigt litet. Kulturutskottets majoritet säger att man förutsätter att frågan åter kommer att tas upp till övervägande. I reservationen vill man att frågan snarast skall tas upp till övervägande. Vi vill avvakta organisationskommitténs resultat för att få en samlad bedömning av om detta företag bör prioriteras högre. Det var, som jag sade, arkivutredningen som föreslog denna kommitté som skulle se över arkivens organisation. Nu har vi organisationskommittén, och då tycker vi att det vore orimligt att gå förbi den. Det har inget med njugghet att göra, Birger Hagård, utan det är ett för riksdagen ganska normalt sätt att behandla ärendena.

Herr talman! Sylvia Pettersson säger att det är mot bakgrund av Torsten Karlssons motion som man har utformat betänkandet. Men där står det ju faktiskt så här, i sista meningen: ”Den fortsatta återuppbyggnaden bör därför av berörda myndigheter bli uppmärksammad för snara åtgärder”. I betänkandet står det att man skall avvakta vad organisationskommittén kommer fram till. Vi menar att njugghet är det minsta man kan kalla det för, att gömma sig bakom denna utredning. Som jag påpekade i mitt anförande finns det en mängd skäl till att just landsarkivets försvarsvallar skall byggas upp igen. Jag förstår inte vad socialdemokraterna förväntar sig få ut av utredningen. Den tror jag har kommit till mera för att se över behovet i övriga delar av landet. Hänvisa till Torsten Karlssons motion kan man inte göra i det här fallet, Sylvia Pettersson.
Herr talman! Torsten Karlsson borde nog ha lika stor anledning som jag att vara i någon mån missnöjd över själva motionsbehandlingen. Men det är inte det centrala i detta sammanhang, utan det är hänvisningen till organisationskommittén. Jag vill fråga Sylvia Pettersson: Vad säger Sylvia Pettersson om organisationskommittén kommer fram till — vi gör det teoretiska tankeexperimentet — att vi inte alls skall bygga upp någonting i Vadstena? Vi skall bygga upp fullt med landsarkiv eller depåer runt om i landet, men vi skall inte satsa något mera på Vadstena i det hänseendet. Säger Sylvia Pettersson då att vi skall strunta i att bygga upp vallarna? Men utskottet har ju sagt att slottsmiljöfrågorna är viktiga, att Vadstena slotts möblering är viktig! Alltså kommer man fram till att organisationskommittén inte är det centrala i detta sammanhang. Ändå vill man krypa bakom denna utredning och hoppas på — jag får väl utgå från det — att byggnadsstyrelsen skall göra någonting. Men byggnadsstyrelsen har ju inte gjort någonting hittills! Varför vågar man då hoppas på den inför framtiden? Hur stämmer detta resonemang, Sylvia Pettersson?
Herr talman! Jag sade att vi har utformat vårt betänkande bl.a. mot bakgrund av Torsten Karlssons motion. Torsten Karlsson har i sin motion krävt snara åtgärder för en fortsatt återuppbyggnad. Kulturutskottet säger i sitt betänkande att när organisationskommitténs arbete är avklarat, vilket det skall vara i oktober nästa år, bör en samlad bedömning kunna göras av om vallarna bör ges en högre prioritet. Det är inte fråga om att vi gömmer oss bakom organisationskommittén. Det är bara ett naturligt förfarande att avvakta det resultat som en av regeringen tillsatt kommitté kommer fram till. Vi kan naturligtvis inte veta vilket resultat kommittén kommer fram till, det har Birger Hagård rätt i. När den lämnar ifrån sig sitt förslag får vi ta ställning till det. Men jag tycker att Birger Hagård inte skall glömma bort att utskottsmajoriteten i betänkandet skriver att den anser att återuppbyggnaden av vallarna vid Vadstena slott skall bedömas inte bara mot bakgrund av behoven av arkivutrymme utan även mot bakgrund av annat, bl.a. kulturmiljön.
Herr talman! Det var just det sista som jag tog fasta på, Sylvia Pettersson, nämligen att det även finns andra skäl. Men mot den bakgrunden kan jag inte förstå varför utskottsmajoriteten i kulturutskottet inte vill ansluta sig till förslaget om ett tillkännagivande till regeringen i detta sammanhang. Om organisationskommittén kommer fram till att detta inte är något som det nu skall satsas på, blir det ju den lägre prioriteten som kommer att gälla. Då är det kanske inte helt orimligt att man i Vadstena, i Östergötland och kanske i riket i övrigt säger att det handlar om den gamla vanliga visan. Då får man räkna på det gamla sättet. Och det tog 87 år innan något hände. Det betyder att man är framme någonstans vid år 2080 eller 2090, och då spelar det ju inte någon större roll vare sig för Sylvia Pettersson eller mig eller den övriga nu levande befolkningen.
Herr talman! Jag tycker inte att jag fick ett tillräckligt klart besked från Sylvia Pettersson om vad socialdemokraterna förväntar sig att få ut av utredningen. Ställer man sig bakom det som Sylvia Pettersson har sagt tidigare, nämligen att det finns även andra skäl till detta, hade det varit tacknämligt om hela utskottet hade uttalat att det finns behov av att snarast ta upp detta till övervägande. Nu finns det tyvärr en större risk för att detta skjuts ännu längre in i framtiden, på grund av att inte ett enigt utskott har uttalat att detta bör tas upp till övervägande.
Herr talman! Även byggnadsstyrelsen säger att den skall avvakta resultatet av organisationskommitténs utredning. Byggnadsstyrelsen har däremot inte sagt att den har för avsikt att följa organisationskommitténs förslag till punkt och pricka. Det kan ju mycket väl tänkas att organisationskommittén kommer fram till ett resultat men att byggnadsstyrelsen trots det ger slottsvallarna i Vadstena en högre prioritet, såsom utskottet har förutsatt att den kommer att göra. Birger Hagård, jag tycker inte att man får ta så lätt på beslut i riksdagen att man säger att det blir ett dåligt resultat, eftersom det inte kommer att spela någon roll för Sylvia Pettersson eller Birger Hagård. Vi får väl bygga våra beslut på litet säkrare grund.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen. Det har blivit en fyrpartireservation av en trepartimotion. Miljöpartiet står emellertid bakom såväl reservationen som motionen. Motionen har en regional anstrykning. Det är miljöpartiets Lars Norberg på östgötabänken som har undertecknat motionen för miljöpartiets del. Jag anser emellertid att frågan nästan är av riksintresse. Därför kan jag ge mitt stöd till Lola Björkquists argumentation när det gäller de tre skälen. Hon nämnde landsarkivets synpunkter. När utskottet gjorde studiebesök på landsarkivet kunde vi se hur väl inrättat det är i ett landsarkiv som fungerar och hur bra det kan göras. Lola Björkquist nämnde även kulturmiljökravet, att salarna skall återställas. För egen del tycker jag att det är intressant att detta arkiv som en biprodukt skulle lämna utrymme för Vadstenaakademien som, har en mycket intressant och värderad verksamhet på platsen. Mot denna bakgrund skall jag be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande om våldsbrott och brottsoffer. Förra året anmäldes ca 37 000 fall av misshandel till polisen. Enligt statistiska centralbyråns offerundersökningar kan man dra slutsatsen att det registrerade våldet schablonmässigt kan multipliceras med tre. Det totala antalet fall av misshandel uppgår därmed till över 100000. En mycket stor del av dessa fall av misshandel begås mot kvinnor i hemmen. Kvinnor som misshandlas i hemmen är en mycket utsatt grupp av brottsoffer. De upplever sig som regel som ensamma och övergivna, och de har dålig självkänsla och orkar många gånger inte göra något åt sin situation. När de väl anmäler mannen för polisen och ber om hjälp, är det stöd som de erbjuds I en slutrapport, Polis 80, som är en utvärdering av polisens arbete, framgår det att sociala myndigheter anser att kvinnomisshandel inte är ett prioriterat område hos polisen. De misshandlade kvinnorna får alltså inte det stöd och den hjälp som de skulle behöva av polisen. Det är därför särskilt glädjande att en majoritet i justitieutskottet nu föreslår två konkreta förbättringar för dessa utsatta kvinnor. Den ena förbättringen som utskottet föreslår riksdagen är att besöksförbudslagen skall skärpas. Lagen har i dag en straffskala som innebär att maximistraffet för brott mot denna lag är sex månaders fängelse. Den här konstruktionen på lagen har gjort den tandlös. Det går inte att anhålla eller häkta en person som överträder ett besöksförbud. Enligt det förslag som riksdagen nu skall fatta beslut om är maximistraffet ett år. Genom den här förändringen kommer anhållande och häktning att vara möjliga. Bakgrunden till att besöksförbudslagen kom till var att man genom ett besöksförbud skulle kunna förhindra att en person utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier av annan person. Om man menar något med ett besöksförbud krävs det att en person som bryter mot en sådan bestämmelse faktiskt kan anhållas. Åklagarna är mycket restriktiva med att utfärda besöksförbud. Det betyder att när de väl gör det måste det finnas en påtaglig risk för att en kvinna kommer att misshandlas eller trakasseras. Om mannen, vilket det trots allt oftast är fråga om, bryter mot ett sådant besöksförbud, kan polisen med dagens lagstiftning enbart avvisa honom. Han kan alltså återvända gång på gång. Det är alltså inte möjligt att sätta stopp för hans beteende. I och med att lagen skärps kommer det framöver att vara möjligt att anhålla en sådan person, och därigenom bryts hans förehavanden. Regeringen har låtit BRÅ göra en utvärdering av lagens nuvarande utformning. BRÅ kom då fram till att lagen inte behövde ändras. Ulla Lid är jurist och den som har tagit fram underlagsmaterialet till utvärderingen. Hennes slutsats var att lagstiftningen var tandlös och behövde skärpas. Två flickor från socialhögskolan, Kristina Nyman och Charlotta Svensson, har i en analys av Lids material sagt att BRÅ dragit oriktiga slutsatser av det underliggande materialet. De pekar bl.a. på att åklagarmyndigheternas och polisens syn på besöksförbudslagens utformning inte har redovisats och att BRÅ inte talat något om kvinnornas rätt till rörelsefrihet och behov av rättssäkerhet. Flickornas analys är ett stöd för Lids slutsats, nämligen att lagen behöver skärpas, vilket också utskottet nu föreslår riksdagen. I dag är överträdelse av besöksförbudet angivelsebrott. Det betyder att åtal normalt bör ske först sedan målsäganden anger brottet till åtal. Precis den konstruktionen fanns tidigare när det gällde misshandel i hemmet. 1982 upphävdes den åtalsbegränsningen. Skälet till det var att man menade att misshandlade kvinnor utsattes för påtryckningar och hot om mer våld om de anmälde brottet, vilket gjorde att de i många fall helt enkelt inte tordes anmäla. Dessutom försätter man kvinnan i en mycket svår situation, när man skapar dåligt samvete och ångest hos henne och dessutom ålägger henne att avgöra om mannen skall straffas eller inte. Samma skäl som låg till grund för att ta bort åtalsbegränsningen för misshandel på enskilt område kan åberopas när det gäller att avveckla åtalsbegränsningsregeln i besöksförbudslagen. Det är också den förändringen som ett enigt utskott nu föreslår. Den andra delen som också är glädjande är att en majoritet av utskottet ger regeringen i uppdrag att lägga fram förslag till förbättringar när det gäller rätten till målsägandebiträde. Den 1 juli 1988 infördes en möjlighet för målsäganden att få ett särskilt juridiskt biträde när det gäller mål av typen allvarliga sexualbrott. Syftet med denna bestämmelse var att ge målsäganden stöd och hjälp för att lindra påfrestningarna i samband med utredningar rörande ett allvarligt och integritetskränkande brott. Lagstiftningen öppnade också möjlighet att vid andra sexualbrott och misshandel som inte är ringa erhålla målsägandebiträde. Tyvärr krävs det att så många kriterier är uppfyllda att det har visat sig att många som skulle behöva stöd vid rättegången inte får det. Ett färskt exempel är en 25-årig kvinna i Luleå som anmälde sin 30-årige sambo för misshandel i två fall. Misshandeln hade ägt rum i januari. Hon vräktes omkull i en lägenhet och blev där sparkad och slagen i ansiktet och på kroppen. Mannen hotade senare att skada henne, om hon anmälde honom. Hon anmälde honom för misshandel och flyttade därefter till sina föräldrar i Stockholm. I början av juni kallades hon som målsägande till rättegången i Luleå. Hon begärde stöd vid rättegången i form av ett juridiskt biträde. Tyvärr ansågs hon inte uppfylla alla kriterierna för att få ett sådant biträde. Hon var rädd för mannen. Hon tyckte efter rättegången att hon hade blivit illa behandlad och att åklagaren inte hade brytt sig om henne eller skyddat henne mot mannens lögner. Mannen dömdes för misshandel. Nu i november träffade den 30-årige mannen den 25-åriga kvinnan i Stockholm. Han dödade henne genom att först slå omkull henne, sedan sparka henne och slutligen kasta en stor sten mot hennes huvud. Denna kvinna som begärde hjälp och stöd vid rättegången fick aldrig det. Man kan naturligtvis inte säga att hennes liv hade kunnat räddas, om hon hade fått det. Här gällde det emellertid en mycket utsatt kvinna, och samhället vidtog inte några som helst åtgärder för att hjälpa henne. Det finns fler kvinnor som lever i denna utsatta miljö utan att få det stöd och den erkänsla som de är berättigade till. Det är därför angeläget att regeringen skyndsamt och i enlighet med utskottets begäran lägger fram förslag till förbättringar. Beträffande de frågor som jag nu har tagit upp yrkar jag bifall till utskottets förslag. Härutöver vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 6, 7, 8, 11, 12 och 13. I våra reservationer har vi tagit upp flera frågor som vi anser ännu inte har fått sin lösning. Jag tänker inte gå igenom varje reservation för sig utan ta upp några principiella frågor. Det gäller information till brottsoffer, förhör med barn och trygghetslarm. När det gäller information till brottsoffer har det med tiden blivit bättre, men mycket återstår fortfarande att göra. För kvinnor som utsätts för våld finns kvinnojouren och brottsofferjourerna, möjlighet att få juridiskt biträde under förundersökning och rättegång, möjlighet att få skadestånd m.m. Tyvärr finns det i dag ingen samlad information om vilka möjligheter som erbjuds. Här menar vi att en myndighet borde ha ansvaret, samla den här informationen och tillhanda hålla den för brottsoffren. Polisen vore kanske den myndighet som ligger närmast till hands. I informationen ingår också att bistå en målsägande på sådant sätt att den person som det är fråga om blir väl informerad om vad som sker med hans eller hennes anmälan. Blir det åtal? När kommer målet upp i domstol? Vad döms den misstänkte för? Det finns fler sådana frågor. Frågorna är många för målsäganden. Här menar vi att samhället är skyldigt att se till att målsäganden får svar på alla sina frågor, oavsett om målsäganden har varit tillräckligt förutseende för att säga till polisen att han faktiskt vill ha det på det här sättet. Herr talman! Egentligen vet vi ytterst litet om brottsoffrens reaktioner. Det finns en viss forskning som visar att följdhändelser i samband med brott många gånger förstärker det chocktillstånd som åstadkoms av själva brottet. Som exempel kan man tänka sig att man kan få den här förstärkningen när man kommer till ett försäkringsbolag eller en domstol och blir nonchalant behandlad. Eftersom kunskaperna på detta område får anses vara små, menar vi att dessa förhållanden borde utredas. Det resultat som då kommer fram borde få ligga till grund för ett samlat brottsofferprogram. Jag skall helt kort ta upp frågan om barn som utnyttjas sexuellt. Det är svårt att göra utredningar när det är barn som skall höras. Vi tycker att man borde utreda möjligheterna att använda sig av videofilm, som sedan kunde användas i domstolarna, så att barn slipper att inställa sig där. När det gäller utsatta kvinnor borde de som är i hög grad utsatta ges möjlighet att få trygghetslarm.

Herr talman! Knappast någon annan debatt i denna kammare torde ha en så hög aktualitet som just denna som gäller frågan om våldsbrott och brottsoffer. Det är tråkigt att debatten kommer vid den här tiden på kvällen, men tyvärr blev det på det sättet. De allt tätare rapporterna om meningslöst och grovt gatuvåld som nått oss under den senaste tiden är inte, som man från regeringshåll har försökt hävda, tidningsankor som blåses upp i brist på bättre nyhetsförmedling. Vi har under de allra yttersta av dessa dagar också fått statistiskt belagt att våldet liksom grovheten i våldet det senaste året har ökat mycket kraftigt. När det gäller besöksförbudslagen, som också behandlas i det föreliggande betänkandet, skall jag inte säga så mycket mer än att jag instämmer i vad Britta Bjelle sade här. Men det kan finnas skäl att göra en del kommentarer. Besöksförbudslagen tillkom för att bilda en rättslig skyddszon omkring den utsatta kvinnan. Primärbrotten som hon utsattes för — misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och liknande — var ju straffbara redan tidigare. När propositionen antogs 1988 ville regering och riksdag göra klart för den person som var beredd att begå dessa brott, att vi som lagstiftare inte tillät att han ens tog kontakt. Han fick inte utsätta någon för telefonterror, personlig terror o.d. Vi ville bilda en skyddszon. Vi gjorde det, men denna skyddszon blev alldeles otillräcklig. Gärningsmannen riskerade knappast mer än dagsböter, om han hängde på ringklockan en lördagkväll, förstörde livet för och skrämde vettet ur sin tidigare sambo eller maka. När kvinnoorganisationerna och kvinnoförbunden inom de politiska partierna hörde av sig till oss kände vi att det var viktigt att justera den här lagen, dvs. att höja straffvärdet på en gärning som innebär att man förstör livet för människor eller skrämmer livet ur människor. Från socialdemokraterna har vi inte fått något gehör. Det är egendomligt att vi i denna kammare inte i endräkt skall kunna komma fram till att det behövs en skärpning av denna lag, som uppenbart är alltför svag. Detta är obegripligt. Motståndet från socialdemokraternas sida höll i sig i utskottet. Man kämpade emot. Av det betänkande som vi i dag behandlar framgår att kampen slutade med att man avgivit ett särskilt yttrande, där man på något sätt måste försöka legalisera passiviteten från regeringens sida. Till socialdemokraternas företrädare här i dag skulle jag nog vilja säga: Det vore bra om verkligheten på något sätt trängde sig in i det socialdemokratiska partikansliet. Den tycks ju inte kunna tränga in i regeringskansliet. Herr talman! Jag skall nöja mig med att i det följande beröra två viktiga reservationer som vi moderater har varit med om att underteckna. I reservation 3 tar vi tillsammans med folkpartiet, centern och miljöpartiet upp frågan om förskottering av brottsskadestånd. Det behöver väl knappast sägas att många av de gärningsmän som begår brott mot person och egendom saknar alla förutsättningar att reglera de mest elementära skadeståndsyrkanden. Offret tvingas alltså i dag inte bara stå ut med brottet utan också att bestrida de kostnader som följer av det brott som gärningsmannen har begått. Att inte ställa upp och försöka slå vakt om brottsoffren och hjälpa dessa i denna fråga är att visa en mycket cynisk hållning. Det är så att jag skäms inför brottsoffren och andra i vårt land. Man skall ju själv betala sina kläder. Man skall själv betala för sina skador. Man skall själv stå ut med smärtan och den förnedring som man tillföljd av brottet upplever. Samhället skall inte hjälpa till. Nej, samhället tar gärningsmannen under armen, leder bort honom och ger honom någon form av vård eller behandling. Men hur är det då med brottsoffret? Ja, brottsoffret sitter där hemma och undrar: Hur skall det bli med mig? Ingen hör av sig, som Britta Bjelle sade när hon alldeles nyss stod i denna talarstol. Ingen berättar hur målet fortlöper etc. Är det någon fråga där man skulle kunna visa solidaritet, så är det just i denna fråga. Det gäller ju att stödja och hjälpa brottsoffren. Vi moderater och övriga reservanter kan inte förstå den inställning som här kommer till uttryck. Det skulle vara intressant om socialdemokraternas företrädare något ville analysera den inställning som man har till brottsoffren. Herr talman! Sedan skall jag beröra reservation 12. Samma partier — dvs. vi moderater, folkpartiet, centern och miljöpartiet — samlas här kring kravet på stöd från det allmänna till olika slag av jourer för brottsoffer. I motion 1989/90:Ju817 pekar vi moderater på det oegennyttiga och omfattande humanitära hjälparbete som kvinnojourerna bedriver. Det handlar om 10 000-15 000 telefonsamtal per år och 2000-3 000 besök samt om erbjudanden om bostad till 2000 kvinnor och 1000 barn per år. Det är alltså en synnerligen omfattande humanitär hjälpverksamhet som dessa kvinnojourer bedriver. Hemställan i vår motion går ut på att samhället skall öka sitt engagemang bidragsmässigt, så att dessa jourer — vare sig det gäller kvinnojourer, mansjourer eller brottsofferjourer — skall få möjlighet att öka sitt engagemang och ta emot ännu fler som behöver hjälp. Vidare måste de här jourerna få behålla sin integritet som enskilda organisationer i föreningsregi. Detta är viktigt. Dessa jourer intar en mellanställning. Exempelvis kvinnojouren är oerhört viktig för många kvinnor som annars inte skulle våga söka hjälp. Jourerna hjälper brottsoffren, så att dessa — det går sakta, men säkert — kommer till rätt myndighet och alltså får den rätta myndighetskontakten. Detta är också oerhört viktigt. Många brottsoffer skulle kanske inte få den rätta myndighetskontakten om inte dessa jourer fanns. Även i denna fråga står socialdemokraterna och vpk enade mot förslagen. Det är en lika uppseendeväckande hållning som den man intagit i fråga om förskotteringen av medel till brottsoffer. Det är, med förlov sagt, egendomligt att det inte finns någon solidaritet när denna skall prövas i den här kammaren, i verkligheten. Men i talarstolarna den första maj, herr talman, är solidariteten så att säga fullkomligt outtömlig. Då flödar det av solidaritet. I detta betänkande försöker majoriteten glida undan sakfrågan genom att säga att stödet till jourerna är en primärkommunal fråga. Man vill avvakta socialstyrelsens utvärdering, vilken väntas under våren 1990. Men det är det klassiska sättet att i denna kammare glida undan sitt ansvar. Vi vet i dag vad dessa jourer står för — jag har nyss nämnt det. Vi vet att dessa jourer inte förmår ta emot ens hälften av alla som behöver hjälp. Då behöver man inte avvakta någon utvärdering från socialstyrelsen. Då kan man gå till beslut i denna kammare, precis lika konkret som man kommer att göra när det gäller skärpningen av straffen enligt lagen om besöksförbud. Herr talman! Jag tror att det är med denna fråga om jourerna och bidrag till dessa som det är med frågan om förskottering av pengar till brottsoffer: När vi närmar oss val kommer man krypande med en proposition — det är i varje fall vad jag kan tänka mig — och då blir det som vi i dag har sagt högsta visdom. Jag försäkrar att vi motionärer återkommer till dessa saker i januari nästa år. Vi ger er socialdemokrater alltså en chans till nästa år — våra förslag kanske kolliderar med en proposition, men det må i så fall vara hänt. Huvudsaken är ju att vi försöker att så småningom enas om en politik som är till stöd för brottsoffren. Jag hoppas att kommande allmänna val inte skall ha någon som helst inverkan här utan att det skall handla om stödet till och solidariteten med brottsoffren. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 3, 6, 7, 12 och 13 i detta betänkande.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande behandlas frågor om våldsbrott och brottsoffer. Vi har den senaste tiden levt med en massmedial rapportering, där gatuvåldet har lyfts fram i fokus. Men det finns också ett annat, mer utbrett våld, som inte är lika synligt. Det är det våld som ofta drabbar kvinnor. Detta våld är inte lika synligt, eftersom det ofta utövas inom hemmets fyra väggar och det ofta finns en stark känslomässig bindning mellan offer och gärningsman som gör att offret inte anmäler gärningsmannen förrän övergreppen pågått under en längre tid. Visserligen har en del angelägna reformer genomförts under 1980-talet. ”Kvinnomisshandel” och annan misshandel utövad på enskild plats har lagts under allmänt åtal, efter att tidigare ha varit ett angivelsebrott. Rekvisiten för grov misshandel har förändrats för att tydligare visa samhällets reaktion mot bl.a. kvinnovåldet. Reformerna motiverades bl.a. med att de skulle förbättra kvinnors rättsskydd. Lagmotiven hade alltså kvinnoperspektiv och framförde kvinnospecifika argument, men lagtexten har trots det alltid blivit könsneutral. Den könsneutrala och egentligen könsblinda lagtexten innebär att man fortfarande döljer och osynliggör arten och graden av det sexualiserade våldet mot kvinnor. Det medför i sin tur att statistik och annan forskning om detta våld försvåras. Enligt vpk är det hög tid att bryta traditionen med den i alla lägen könsneutrala lagstiftningen. Det är dags att vår lagstiftning uttryckligen formulerar sig mot det sexualiserade våldet. Som första steg föreslår vi därför att kvinnorörelsens uttryck ”kvinnomisshandel” införs på riktigt i den juridiska terminologin och i lagen. Införandet av begreppet kvinnomisshandel, kopplat till en särskild straffskala, skulle markera samhällets stränga syn på övergrepp mot kvinnor och bidra till att våldet mot kvinnor både synliggörs och tydliggörs. När det så gäller lagen om besöksförbud är det mycket glädjande att utskottet i betänkandet föreslår att straffmaximum för överträdelse av ett besöksförbud nu höjs, så att det blir möjligt att häkta dem som bryter mot förbudet. Det öppnas nu en möjlighet att snabbt avbryta en serie allvarliga överträdelser mot förbudet, och samhället behöver inte längre avvakta att gärningsmannen övergår till allvarligare typer av brott, som misshandel, innan de kan gripas. Samhället markerar också genom detta att det ser allvarligt även på starka inslag av passivt hot och att kvinnor faktiskt inte skall behöva bli misshandlade innan samhället griper in. När det gäller påföljden för brott mot lagen om om besöksförbud har jag redan deklarerat att det är vpk:s uppfattning att gärningsmannen snabbt skall kunna tas om hand och att möjlighet till detta nu öppnas i och med att man kan anhålla och häkta gärningsmannen. Men när det sedan gäller den direkta påföljden, som domstolen har att ta ställning till, är det vpk:s uppfattning att kontraktsvård är en påföljd som bör erbjudas en del av dessa män. Det bästa skyddet för offren är att männen kommer till insikt om sina handlingar. Det finns i dag metoder och erfarenheter av arbete med män som bygger på att män måste göras ansvariga för sina handlingar och att män faktiskt kan ändra sig. De alternativ som vi har i dag, böter eller fängelse, ter sig i det långa perspektivet som en dålig lösning på problemet med offrens säkerhet och skydd, med tanke på att männen snart nog är tillbaka, utan att ha genomgått någon större förändring. Kontraktsvård ter sig därför som det ända sättet att förhindra återfall och ger på sikt det bästa skyddet för offren. En anna fråga som är intimt förknippad med lagen om besöksförbud är rätten till s.k. trygghetslarm. Det är vpk:s inställning att utsatta kvinnor behöver tekniska skyddsanordningar. Det är därför med glädje vi konstaterar att justitieministern, liksom BRÅ, har uttalat att det behövs åtgärder när det gäller utnyttjande av tekniska hjälpmedel och att överväganden om detta pågår inom regeringskansliet. Det är mot bakgrund av att regeringen faktiskt har deklarerat att den avser att komma med ett förslag i denna riktning som vpk i dag avstår från att lägga fram något särskilt yrkande i frågan. I utskottets betänkande föreslås också en utvidgning av rätten till målsägandebiträde, så att det gäller utan begränsningar i mål som rör sexualbrott, enligt 6. kap. i brottsbalken, och väsentligt utvidgat när det gäller misshandelsbrott. I nuvarande lagstiftning har det ställts krav på att brottet skulle vara av kvalificerat slag eller vara en svår kränkning av offret innan man fick tillgång till biträde. Detta har varit mycket otillfredsställande med tanke på att offren alltid utsätts för en kränkning och ofta uppvisar dåligt självförtroende och oberättigade skuldkänslor. Lägger man därtill bristande kunskaper om det svenska rättsväsendet, motiverar detta mer än väl den utvidgning av rätten till målsägandebiträde som utskottet föreslår. Något som inte är lika tillfredsställande är utskottets avstyrkande av motion 623, om krav på åtgärder för att förbättra domstolsväsendets kompetens när det gäller problematiken i samband med kvinnovåld, i syfte att garantera kvinnor rättsskydd. Jag talar här om utbildning för nämndemän i jämställdhetsfrågor. Även om lagstiftningen under senare år ändrats till förmån för kvinnor, är det inte lätt att skaka av sig mångsekelgamla föreställningar om förhållandet mellan kvinnor och män. Detta har också blivit synligt vid flera rättegångar om våldtäkt under senare tid, då nämndemän — både kvinnor och män — uttalat att en kvinna som följer med en man till en lägenhet eller en bil i princip kan skylla sig själv om hon sedan utsätts för övergrepp. Att bearbeta gamla föreställningar kräver ett aktivt informationsarbete vid sidan om de förändringar som vidtagits i lagstiftningen. Enligt vår mening bör därför regeringen ta initiativ till att en obligatorisk utbildning införs för nämndemän i jämställdhetsfrågor. Detta skulle på intet sätt inkräkta på nämndemännens ställning som lekmän, eftersom det inte handlar om någon juridisk utbildning. När det gäller stödet till jourer konstaterar vpk i likhet med många att detta är viktigt. Jourerna behöver ett utökat stöd. Utskottet konstaterar i sitt betänkande att även den här frågan är föremål för översyn inom regeringskansliet. Vi har uppfattat detta som att meddelandet faktiskt har ”gått hem”. Man håller på och utreder detta. Man har alltså tagit till sig allt som motionärerna har äskat i sina motioner. Vi finner därför ingen anledning att i dag återigen förtydliga och lyfta fram det viktiga arbete som bl.a. kvinnojourerna utför och deras stora behov av ett utökat stöd. Regeringen har, som vi har uppfattat det, lyssnat. Vi har alltså inget särskilt yrkande i frågan i dag, men vpk avser givetvis att återkomma till frågan i de fall regeringen i budgetarbetet inte presenterar förslag till åtgärder som tillgodoser våra krav på ett ökat stöd till jourerna. Jag vill också instämma i det som har sagts, att fördelningen av stödet i dag, då 7 mansjourer i princip får lika mycket som 110 kvinnojourer, är tokigt. Vi tycker också att man måste prioritera kvinnojourerna och ge dem stöd med ekonomi och utbildning samt andra former av stöd. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 10 till betänkandet.

Herr talman! Det betänkande vi skall behandla nu tycker jag är lika viktigt för stora grupper i Sverige som den kommunaliseringsprocess vi ägnade oss åt tidigare i dag. Den ena berör elever och lärares situation i skolan, den andra berör de elever som kanske inte alltid kommer till skolan och deras mödrar. Jag vill dock börja med att litet grand beröra de övriga reservationerna som miljöpartiet är med på. Centern, som jag skall ge en eloge, har under ganska lång tid propagerat för knivförbud på allmän plats. Det stöder vi. Det är befogat, och den våldsutveckling vi har tyder på att sådana här åtgärder blir mer och mer akut nödvändiga. Jag yrkar således bifall till reservation 2. Reservation 3, som jag också yrkar bifall till, handlar om förskottering av brottsskadestånd. Det är också en mycket viktig sak. Brottsoffer är illa utsatta psykiskt och ofta även fysiskt. Man skall inte behöva ta egen del i svåra processer, undersökningar och liknande i sådana fall. Jag ger således mitt stöd även till reservation 3. Reservation 4 handlar om utredning om brottsskadestånd. Över huvud taget har brottsoffer i Sverige haft en mycket låg status jämfört med den välvilja som på 60-talet kom fram när det gällde dem som klev över lagens råmärken. Det är verkligen dags att lyfta fram brottsoffrens situation i ljuset. Det finns så mycket att göra när det gäller brottsoffers fysiska och psykiska rehabilitering. Vi är bara i början av detta. Men utreda måste vi, undersöka vilka effekter brottsoffer drabbas och lider av, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Skadestånd är en viktig del av den processen. Skadeståndet är en bekräftelse på att man är förfördelad, alltså är det psykiskt oerhört viktigt. Jag Jag skall inte nämna så mycket mer om detta. Nackdelen med att vara minsta partiet i riksdagen är ju att alla vältaliga övriga talare redan har uttryckt det man själv skulle vilja uttrycka. Det finns ingen anledning att så här sent en fredagkväll stå och upprepa vad andra har sagt. Reservation 12 har vi avgivit tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centern. Det gäller stöd till jourerna — kvinno-, mansoch brottsofferjourer. Jag håller med om att här finns ojämna fördelningar. Behoven bör ses över. Men det är ju inte bara fråga om pengar. Det är fråga om lokaler, det är fråga om synsätt när det gäller brottsofferjourer, kvinnojourer och mansjourer. Det handlar om att hjälpa till praktiskt, det handlar om att i polisens budget få in resurser för att finna kontaktpunkten mot samhället för exempelvis brottsofferjouren. Jag yrkar alltså bifall även till reservation 12. Om vi så ser till resten av betänkandet, vill jag säga att det som är glädunde med detta betänkande är att här äntligen finns en möjlighet att öka ».å ”ddet för utsatta kvinnor och barn. Det har varit behövligt länge, och detta togs upp av fem partier i enkla frågor till justitieministern i våras för att proble;net skulle fokuseras. Då hänvisades till att vi skulle avvakta en BRÅ utredning. När denna kom, rekommenderade den inte en straffskärpning vad avser besöksförbudslagen. Straffskärpningen var ju nödvändig för att anhållande över huvud taget skulle kunna ske och för att man skulle få bort de trakasserande männen — för det handlar i regel om män — från offrens dörrar. Ingen människa skall behöva känna sig rädd i det här landet. Vi skall ha ett så väl utvecklat skyddssystem att känslan av rädsla helst skall utplånas från den enskilde medborgaren. Jag tycker att det är mycket glädjande att vi har kunnat enas kring den här frågan. Till Marianne Andersson vill jag säga att jag inte är ute efter att fokusera mig själv. Jag svarar på de frågor jag får, och jag tycker att det är sandlådementalitet att sparka på varandra i glädjens stund. Jag avstår från att prata mer om den saken. Frågan om målsägandebiträde är också en fråga där vi har kunnat enas. Och enighet i dessa frågor borde vara något mycket naturligare än vad det nu är. Detta sade jag senast i våldsdebatten. Det borde inte behöva vara politiska låsningar när det gäller våra medmänniskors väl och ve. I det fallet är jag störtbesviken på politiken. Men jag ser att det går att enas, att komma till samförstånd. Vi har inte varit med länge. Under förra motionstiden hade vi varit med i den här församlingen ett halvår, övriga partier hade varit med minst 70 år. Vi har självfallet inte hunnit motionera om speciellt mycket. Ändå tyckte väl många att vi väckte för många motioner. I dag har vi ett ganska stort motionstryck i riksdagen. Men det hindrar oss inte från att ställa oss upp och stödja goda förslag, oavsett från vem de kommer. Är de bra, då stöder vi dem. Det är sakfrågepolitik vi pratar om i sådana här sammanhang. En utökning av rätten till målsägandebiträde är också en välbehövlig åtgärd. Som jag sade förut befinner sig brottsoffren, vare sig det är kvinnooffer eller andra offer, i psykisk obalans. De vet inte hur de skall bära sig åt för att hitta rätt i en myndighetsprocess, när det gäller försäkringsbolag och allt vad som blir inblandat i sådana här sammanhang. Förmodligen behöver vi skärpa och vidga den här biten ännu mer så småningom. Men den tiden, den sorgen. Vi får pröva oss fram, känna oss fram. Vi måste vara öppna för experiment när det gäller skydd, preventiva åtgärder mot brott och även — därvidlag håller jag med vpk — när det gäller behandling av brottslingar. I alla lägen är det ju ändå människor vi pratar om, och varje människa har rätt att få en chans att leva ett vettigt liv i detta samhälle. Målsägandebiträdet och besöksförbudslagen ökar möjligheterna för stora grupper av människor som i dag är illa utsatta. Det är glädjande att vi har kunnat enas så långt.

Herr talman! De motioner som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 5 har samlats under rubriken Våldsbrott och brottsoffer och berör bl.a. misshandelsbrott, knivförbud, besöksförbud, förhör med barn och stöd till kvinnooch brottsofferjourer. Ett enigt utskott föreslår tillkännagivande om en kampanj mot våld. Vidare föreslås straffskärpning i lagen om besöksförbud. Det är således viktiga och aktuella frågor som behandlas. Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets hemställan i mom. 1—-12 och 14— 17 samt avslag när det gäller mom. 13. De motioner som behandlar misshandelsbrottet, där särskilt kvinnomisshandeln berörs, avstyrks av utskottet. Utskottet framhåller att gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel ändrades så sent som 1988 för att åstadkomma en mindre restriktiv hållning från domstolarnas sida när det gäller att bedöma om en misshandel är grov eller ej. Vidare skall beaktas om misshandeln varit särskilt rå eller hänsynslös, eller om offret fått svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Offrets fysiska svaghet är en annan faktor som skall påverka bedömningen av om brottet är grovt. Utskottet anser i likhet med tidigare år att någon ytterligare lagstiftning till skydd mot värnlösa och svaga grupper inte erfordras. Beträffande yrkandet om ett särskilt kvinnomisshandelsbrott vill jag framhålla, liksom utskottet, att reglerna i brottsbalken nu är könsneutrala, vilket är en bra och ändamålsenlig ordning. I betänkandet finns ett enigt förslag om tillkännagivande till regeringen om en landsomfattande kampanj mot våld och droger. Under hösten har i denna kammare förekommit flera debatter om våld, bl.a. på socialdemokratiskt initiativ. Därvid har omfattande redovisningar gjorts från regeringspartiets sida över de åtgärder som man har vidtagit för att komma till rätta med det våld som vi alla tar avstånd från. Jag avstår därför i detta sammanhang från att räkna upp vad som finns att läsa i flera riksdagsprotokoll. Utskottet slår fast att kampen mot våldsbrottsligheten sedan länge är ett prioriterat område för polisen och andra rättsvårdande myndigheter. Olika frivilligorganisationers arbete är i detta sammanhang mycket betydelsefullt, bl.a. ungdomsföreningarnas arbete mot våld och droger. Utskottet pekar också på det klara sambandet mellan våld och droger. Insatser mot våld måste förenas med åtgärder mot i första hand alkohol, men också mot droger, säger utskottet. Herr talman! Knivförbud på allmän plats är ett motionsyrkande som avvisas av utskottet. Sedan den 1 juni 1988 råder knivförbud vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Frågan om att utvidga knivförbudet diskuterades när den lagen beslöts. Riksdagen instämde i utskottets uppfattning att frågan om ett mer generellt knivförbud kunde bli föremål för nya överväganden. Dessa överväganden pågår nu i regeringskansliet sedan den vapenutredning som tillsattes 1987 har föreslagit att knivförbudet skall gälla på allmän plats i brottsbalkens mening. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 2. När det gäller ersättning till brottsoffer har det talats med stor emfas från talarstolen här i kväll. Jag vill i det sammanhanget framhålla vad som framgår av utskottsbetänkandet, nämligen att det på de flesta områden är ganska väl sörjt för ersättning till dem som utsätts för brott, och att man kan få ersättning för s.k. rymlingsskador. Vad reservanterna i första hand tar sikte på är ju två saker. Man vill att samhället skall förskottera ersättning för sakskador vid brott. På den punkten framhåller utskottet att det i första hand är en fråga om att underlätta för försäkringsbolagen, eftersom det oftast är dessa som skall ersätta skadorna. Det saknar alltså intresse att göra något. När det gäller utvidgningen av skadeersättningen bl.a. för ideell skada finns det en utredning som är i gång. Biträder man reservationen i det här avsnittet, innebär det inte annat än att man tycker att utredningen skall arbeta skyndsamt. Jag tycker kanske att yrkandet inte stämmer så väl med vad som har sagts här från talarstolen om betydelsen av frågan. Så till lagen om besöksförbud. Ett enigt utskott föreslår att lagen ändras så att straffmaximum höjs till ett år och att brott mot lagen faller under allmänt åtal. Syftet med straffskärpningen är främst att kunna tillämpa tvångsmedlen anhållande och häktning, vilket skulle kunna medföra att överträdelser av lagen kan förhindras under viss kortare tid. I ett särskilt yttrande påpekar utskottets socialdemokrater bl.a. att straffet för överträdelse i normalfallet blir böter, vilket innebär — som också lagrådet anför — att tvångsmedlen inte kan användas. För det fordras att brottet är så allvarligt att fängelsestraff kan komma i fråga. Vid allvarliga, upprepade överträdelser kan denna lagändring komma att ha betydelse. I en motion yrkas på ökade insatser för bättre information till brottsoffer. Här konstaterar utskottet att justitiedepartementet förra året gav ut en broschyr med information just till brottsoffer. Den finns tillgänglig hos polisen m.fl. myndigheter, och motionskravet får därmed anses vara tillgodosett. Jag vill här bara understryka vikten av att den som utsatts för brott får råd och stöd på olika sätt. Behoven på detta område är delvis av sådan art att de bäst tillgodoses utanför den formella myndighetsramen. Här kommer brottsofferjourerna in. De har en stor funktion att fylla och är värda stöd och uppmuntran från samhällets sida. Brottsofferjourernas riksförbund har för några dagar sedan av regeringen beviljats ett engångsanslag på en halv miljon. Hälften av det beloppet skall användas av förbundet till att bygga upp nya brottsofferjourer och till utbildning av stödpersoner. Jag tycker, herr talman, att detta vittnar om att regeringen och det socialdemokratiska partiet har stort intresse av att arbeta också med dessa frågor. I ett par motioner behandlas domstolarnas kompetens vid våldsbrott, särskilt vid våldsbrott mot kvinnor. Kravet är bl.a. utbildning i jämställdhetsfrågor för nämndemän. Utskottet anför att det i grunden åligger rättens ordförande att vid överläggningen orientera de deltagande nämndemännen om den föreliggande sakfrågan och om tillämpliga rättsregler. Utbildningsinsatser har genomförts för samtliga nämndemän beträffande de regler som styr rättegångsförfarandet och regler rörande t.ex. sekretess och tystnadsplikt. ”Misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn” heter en skrift som getts ut av socialstyrelsen, domstolsverket, rikspolisstyrelsen och riksåklagaren. Den skriften används vid utbildning av bl.a. rättsväsendets personal. Det är självfallet viktigt att såväl nämndemän som yrkesdomare får en ökad insikt om hur offer för våldoch sexualbrott drabbas och om vikten av att målsäganden bemöts utan en moraliserande attityd. Sådana attityder som tas upp i motionerna måste påverkas inte bara inom rättsväsendet utan i samhället i stort. Pågående utbildning inom rättsväsendet är väl ägnad att öka insik .en i de aktuella frågorna, varför ytterligare åtgärder från riksdagens sida inte kan anses behövas. Förhör med barn behandlas i en motion där man vill underlätta för barn som förhörs och som utsatts för brott, särskilt sexuella övergrepp. Utskottet anser att största möjliga hänsyn skall tas till barnet. Det får dock inte leda till att man gör avkall på rättssäkerheten. Det gällande regelsystemet ger goda möjligheter att anpassa förfarandet vid förhören efter omständigheterna i det enskilda fallet. Det innebär enligt vår mening att reglerna i huvudsak får anses vara tillfredsställande och att åtgärder från riksdagens sida inte är nödvändiga. Stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer tas upp i några motioner. Jag har tidigare berört stödet till brottsoffer och hänvisar till det jag sade då. Beträffande kvinnojourer — och för all del också mansjourer — finns inte några skilda uppfattningar inom utskottet beträffande att dessa är viktiga. Stöd lämnas också i årets budget till dessa olika jourer från statens sida. En utvärdering av verksamheten pågår för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen har också nyligen tillsatt en arbetsgrupp för frågor som rör våld mot kvinnor. I anslutning därtill har statsrådet Margot Wallström sagt att det värdefulla arbete som kvinnojourerna utför skall lyftas fram och stödjas. Det behövs således inte några ytterligare uttalanden i frågan. Utskottet är inte heller berett att tillstyrka en ny utredning om brottsoffer, vilket yrkas i en motion. I betänkandet redovisas en rad åtgärder som syftar till att förbättra situationen för brottsoffer. Regeringen behandlar för närvarande BRÅ:s rapport om brottsoffer. Innan den beredningen är klar bör inga ytterligare åtgärder vidtas. Herr talman! Slutligen vill jag beröra den socialdemokratiska reservationen nr 9 om målsägandebiträde. Vi har reserverat oss på den punkten av två skäl, dels därför att lagen om målsägandebiträde har varit i kraft kort tid — ett och ett halvt år — dels därför att enligt utskottets uttalande vid beslutstillfället en utvärdering skall ske när tillräckliga erfarenheter har vunnits. Överväganden borde göras då om huruvida möjligheten till biträde skall utvidgas till andra typer av brottmål. Reservanterna vill heller inte utesluta att det finns skäl att utvidga rätten till sådant biträde. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Jag skall inte lägga ytterligare lök på laxen utan vill bara säga följande. Det Göran Magnusson säger beträffande skadestånd ger inte upphov till några direkt upphetsande känslor. Visst är det numera väl sörjt för ersättningar till den som drabbas av skada av okänd gärningsman. Men det är viktigt att i god tid kunna ge bl.a. ideell ersättning till brottsoffer för skador som åstadkoms exempelvis vid misshandel. Reservationerna i justitieutskottets betänkande är ett paket som skall ses sammanhållet. Där utgör ersättningsfrågan en del — men en mycket viktig del. Göran Magnusson talar om en halv miljon till brottsofferjourerna. Utan att ha siffrorna helt klara i huvudet skulle jag vilja säga att det är ungefär som en deciliter vatten i Atlanten, om man jämför med de oerhörda insatser och kostnader som samhället lägger ner på gärningsmannen. Brottsofferjourerna skulle vara värda avsevärt mer än en halv miljon. Jag är tacksam mot den socialdemokratiska regeringen för den halva miljon som de har fått, men jag hoppas verkligen att det i den kommande budgetpropositionen och i kommande budgetpropositioner anslås ytterligare medel. Det handlar om centrala verksamheter i stödet till människor som inte vet om de vågar gå till myndigheterna eller till vilken myndighet de skall gå. Jag menar att det krävs åtskilliga miljoner här, men vi får nöja oss med den halva miljon som vi har fått och se fram emot fler.
Herr talman! Jag vill börja med målsägandebiträde. Göran Magnusson menar att BRÅ — som jag utgår ifrån att det gäller — skall göra en utvärdering beträffande huruvida gällande lagstiftning räcker eller inte. Men det intressanta är följande. Besöksförbudslagen och förändringen beträffande möjligheterna att få målsägandebiträde kom samtidigt. När det gäller besöksförbudslagen gick det bra att utvärdera och få fram en synpunkt redan till i dag om att vi inte behöver utvidga den lagen. Därför förstår jag inte varför man inte på ett och ett halvt år har kunnat utvärdera reglerna om målsägandebiträde och komma med ett förslag. Jag tycker det är beklämmande med kvinnor som är utsatta och misshandlade och som säger att mannen hotar att slå ihjäl dem om de anmäler misshandeln. När de sedan ändå gör det får de inte ens stöd av ett juridiskt biträde i rätten, fast de behöver det, och sedan slår karlen ihjäl dem. Nog måste man väl fundera över om det behövs litet generösare regler, så att dessa kvinnor får det stöd som de egentligen borde vara berättigade till. Det sägs att det har tillsatts en arbetsgrupp som skall studera våldet mot kvinnorna och vilka idéer som finns om hur man kan hjälpa dem. Enligt min uppfattning finns det redan mängder med goda idéer i riksdagen om hur kvinnor skall bistås. Vi vet hur utsatta de är. Vi vet att det behövs stöd till kvinnojourer. Vi vet att det behövs målsägandebiträden. Vi vet väl det mesta om hur kvinnorna egentligen skall kunna stödjas. Det behövs alltså ingen arbetsgrupp — om man nu verkligen vill göra något mer för dessa kvinnor. Något som vi däremot inte vet särskilt mycket om är hur brottsoffer faktiskt reagerar. Jag avser då i första hand dem som t.ex. utsätts för stöld. Hur reagerar de psykiskt i samband med att de utsätts för brott? Jag vill nämna ett exempel. En 75-årig dam ringde till mig och beskrev en kväll då hon varit hos sina barn. När hon kom hem var hennes lägenhet totalt tom; det fanns ingenting i lägenheten. Hon beskrev hur hon blev alldeles förstelnad och inte kom sig för med att vidta några som helst åtgärder. När hon väl ringde till polisen sade de att de skulle komma nästa dag till henne. Hon hade inga pengar och ingen säng, och hon trodde att tjuvarna skulle komma tillbaka. Den typen av reaktioner hos brottsoffer vet vi väldigt litet om. På detta område borde vi ha mer forskning, och den borde i sin tur kunna leda till program som kan få betydelse för brottsoffren. Så vill jag säga några ord om brott där barn är offer. Det är svårt att höra barn i domstol. Det är oerhört synd om de barn som måste infinna sig i domstol. Jag kan inte förstå varför man inte skall kunna använda moderna tekniska hjälpmedel i dessa sammanhang. Man kunde väl spela in en videofilm under förhöret med barnen. Den filmen kunde användas i domstolarna i stället för att dessa stackars barn som kanske inte bara utsatts för incest också skall höras om och om igen och upprepa sina hemska upplevelser gång på gång i domstolarna. Det är inte mer än rimligt att vi försöker finna nya vägar för att skona dessa barn. När det gäller information till brottsoffer är det väl bra att ha en broschyr. Men hur tror någon att en misshandlad kvinna som nyss har fått ögonen nästan utpetade skall kunna ställa sig och läsa en broschyr för att se vilka rättigheter hon har och vilken hjälp hon kan få? Hon behöver en helt annan typ av information. Hon behöver någon som kan ta sig an henne, beskriva vilka möjligheter som kan erbjudas henne på vägen och vad som kommer att hända under rättegången osv. Vi har mycket kvar att göra också på detta område.

Herr talman! När Marianne Andersson räknade upp motioner till förmån för en skärpning av besöksförbudslagen så kan det väl förtjänas sägas i sammanhanget att det finns åtminstone en socialdemokratisk motion i samma riktning. När det gäller stödet till jourer är ju de i långa stycken en försöksverksamhet. Det som staten för närvarande stöttar är ju en försöksverksamhet på det här området. Kommuner och i flera fall även landsting ger också bidrag till denna viktiga verksamhet. På något sätt är det litet av överargumentering om vi försöker övertyga varandra om att dessa jourer har stor betydelse. Det är om detta som diskussionen skall föras. Om man studerar den reservation till förmån för jourer som finns i betänkandet, finner man att det t.o.m. i den reservationen sägs att pengar inte är allt. Det behövs en del annat stöd också. Det finns egentligen inte några större meningsskiljaktigheter i den frågan. Jag upplever att de delvis är konstruerade. Herr talman!

Det är naturligtvis så som jag skrivit tidigare, nämligen att man skall behandla de barn som förhörs, kanske efter anmälan om incest, med mycket stor försiktighet, men man måste naturligtvis också upprätthålla god rättssäkerhet. När det gäller målsägandebiträde och andra former av stöd så finns det väl inte heller i den frågan några avgörande skillnader mellan våra uppfattningar. Det finns också andra former av stöd till människor som har det svårt. Jag tänker främst på den kommunala socialtjänsten och andra former av biträde under själva rättsprocessen. Jag måste få tillåta mig att säga att när de insatser som nu görs för att vidga möjligheterna till målsägandebiträde sätts i relation till det brutala mordet på en kvinna i Stockholm tycker jag kanske att det är litet brist på perspektiv. Detta säger jag inte alls därför att jag på något sätt underskattar de problem som kvinnorna faktiskt har i dessa sammanhang. Jag tror också att det är angeläget att vi inte i kammaren försöker ge intryck av att ändringar på den ena eller den andra punkten i lagstiftningen på något avgörande sätt skulle kunna ändra förhållandena. Det finns en hel rad andra åtgärder som också måste vidtas. Jag vill säga samma sak beträffande besöksförbudslagen. Av flera anföranden här kunde man få intrycket att de flesta problem med besöksförbudslagen nu skulle vara lösta för de kvinnor som utsätts för olaga hot eller försök till olaga hot. Den lagen har fortfarande sina begränsningar. Som lagrådet sade är det ju inte i första hand en fråga om att häkta och anhålla dessa män. Straffet kommer att bli böter, och i de fallen är inte de här tvångsmedlen tillämpliga. Så vill jag säga till Göran Ericsson att han ringaktar de pengar som regeringen ställt till förfogande. Han sade att det var blygsamma belopp. Det är ingen som har påstått något annat. Stödet till jourerna behöver byggas ut. Samtidigt finns det också ekonomiska realiteter att ta hänsyn till. Dessutom behöver man pröva sig fram på olika områden för att kunna ta ställning till hur det samhälleliga stödet skall utformas och även vilken del av samhället som skall ha det ekonomiska ansvaret. Allra sist vill jag säga några ord om bostadsinbrotten. Där är det speciella svårigheter då det gäller brottsoffren och det stöd, den hjälp och de insatser som polisen kan bistå med. Det är ju oftast polisen som först kommer i kontakt med offren för bostadsinbrott. Det är mycket viktigt att polisen och andra myndigheter har möjligheter att ge stöd och råd och hjälpa till att lösa uppkomna situationer. Det är också instruktionen till bl.a. polismyndigheten. Britta Bjelle gav exempel på när detta inte hade fungerat. Jag skall inte uppehålla kammarens tid med att ge exempel på när det faktiskt har fungerat väl — det finns också sådana situationer. Därför finns det anledning att något nyansera den bild som gavs här.

Herr talman! Det är väl riktigt att förbättrade resurser till målsägandebiträde, att man kan tillåta sig att förordna målsägandebiträde i misshandelsmål eller att vi får en besöksförbudslag inte löser alla problem. Det är självskrivet, Göran Magnusson! För att börja med besöksförbudslagen, är det ju så att i och med att man kan anhålla så kan man på ett helt annat sätt än tidigare stötta kvinnor som trakasseras. Jag trodde av det särskilda yttrandet att socialdemokraterna faktiskt också tyckte likadant, nämligen att det blev en bättre situation i och med att man ändå gör den här förändringen. Man kan väl ändå inte komma ifrån att när en man som har besöksförbud kommer till kvinnans arbetsplats, avvisas av polisen, kommer dit igen och avvisas på nytt av polisen, som rent faktiskt inte har några verkliga resurser att lyfta den personen därifrån och se till att det inte direkt sker ett återupprepande, då är ett anhållande enda möjligheten. Det framgår också klart av en undersökning som BRÅ har låtit göra, att åklagarna anser att lagstiftningen som den är i dag är tandlös. Så jag välkomnar en förändring. Den löser inte alla problem, men den för en bit på vägen. När det gäller målsägandebiträde sade jag i mitt inledningsanförande att man i det exempel som jag använde kanske inte hade kunnat rädda kvinnans liv genom att utse ett målsägandebiträde, men jag tycker inte heller det skadar att vi här i kammaren till och från tar till oss det som händer ute i verkligheten. Att kvinnor utsätts för otroliga hemskheter måste vi också här kunna ta till oss och se vad vi skall göra för att försöka förhindra detta. Til syvende og sidst kan denna kvinna uppleva en mycket obehaglig situation som hon har beskrivit för många. Det har ringt personer till mig som var närvarande vid rättegången och tyckte att det var en hemsk rättegång där mannen satt och trakasserade henne under rättegången genom att komma med lögner om hennes person, och ingen försvarade henne — hon hade inte kraft själv att göra det. Där hade ett juridiskt biträde varit ett stöd. Det kanske också hade varit ett stöd i den meningen, att det juridiska biträdet hade kunnat hjälpa henne till ytterligare stöd via det sociala eller någonting sådant. Man skall inte underskatta den betydelse som ett målsägandebiträde kan ha för en sådan kvinna. Det är klart att man kan få stöd av andra personer än en jurist vid en rättegång, men min uppfattning är — byggd på egen erfarenhet — att den som inte har erfarenhet av domstolsverksamhet har mycket svårt att göra sig gällande i en rättegång. Man vet inte när man får ställa frågor, vilka frågor man kan få ställa eller vilka tillrättavisanden man själv kan få göra när en kvinna utsätts för sådana obehagligheter. Man skall inte tro att åklagaren kan lösa alla de här problemen, för åklagaren har en uppgift och det är att bevisa brott. I det läget räcker kanske inte tiden eller orken eller ens möjligheterna till för att tillvarata den misshandlade kvinnans situation i domstolen. Jag tycker det är ett fantastiskt fint fall framåt att utskottet nu ändå föreslår att regeringen skall komma med en förbättrad lagstiftning på det här området. När det gäller förhör med barn är det riktigt att man inte rakt av kan ändra reglerna, men om det nu är så att Göran Magnusson tycker att det är en så liten förändring att man borde överväga någon typ av förändring till förmån för barnen, så kunde väl socialdemokraterna ha ställt upp för det?
Herr talman! Nej, Göran Magnusson, det är väl ingen som har sagt att besöksförbudslagen och målsägarbiträdet skulle lösa alla problem för kvinnorna. Hade det varit så enkelt, hade vi haft en mycket behaglig värld att leva i. Det löser en del problem. Det är ett par, mycket viktiga steg på vägen. Den grupp vi talar om är nämligen en av samhällets mest utsatta grupper. Vi skall inte heller glömma bort i det här sammanhanget att den skärpning som kommer kommer trots regeringsrepresentanten, för hon var inte villig att skärpa besöksförbudslagen vid en frågedebatt här i kammaren. Frågan om ombud vid rättegång är minst lika viktig. Det handlar om att människor skall få sin rättskänsla återupprättad. Blir de först manglade i en brottsprocess och sedan också blir misshandlade i en rättegångsprocess för att de inte kan, orkar eller vet hur de skall bära sig åt, behöver samhället ställa upp och se till att de får den hjälp de har rätt att kräva i humanitetens namn.
Herr talman! Även om det kanske upptar kammarens tid vill jag säga ett par saker. Jag tycker det är bra att uppvärderingen av förändringen av besöksförbudslagen och tillkännagivandet beträffande målsägandebiträde nu har blivit något mera nyanserade. Det är naturligtvis på det sättet att man ibland i debatten om våld och våldsbrott kan få den uppfattningen, att om man bara ordnar ytterligare straffskärpningar på en rad områden, kommer man också att lösa problemen. Jag tycker det är angeläget att peka på att det fordras åtgärder på en hel rad olika områden för att man skall kunna komma till rätta med de mycket besvärliga och bekymmersamma problem som vi har diskuterat här i kväll i kammaren.

Herr talman! Mot bakgrund av riksdagsbeslutet om en ny organisation för folkbokföringen har Marianne Jönsson ställt följande frågor till mig: 1. Är den planerade omfattningen av ADB-stödet förenlig med riksdagens beslut? Redan i dag registreras folkbokföringsuppgifter med hjälp av ADB i inte obetydlig utsträckning. En stor del av uppgifterna finns tillgängliga för envar genom det statliga personoch adressregistret , som är ett centralt register som förs med hjälp av ADB. Ytterligare folkbokföringsuppgifter finns i de register som förs länsvis hos länsskattemyndigheterna, likaledes med hjälp av ADB. Av informationen om aktuella förhållanden i folkbokföringen är det bara en mindre del som i dag finns registrerad enbart i konventionella handlingar. I prop. 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring uttalades bl.a. att det är viktigt att den nya folkbokföringsmyndigheten har tekniska hjälpmedel i form av ADB, som kan utnyttjas vid förandet av folkbokföringsregistren. Vidare sades att en organisationskommitté bör föreslå bl.a. förändringar som leder till att antalet register kan minskas och att folkbokföringsar betet kan bedrivas snabbt, enkelt och rationellt och med ett vidareutvecklat ADB-stöd. I skatteutskottets betänkande , som också har godtagits av riksdagen, berördes inte frågan om ADB-stödets omfattning i den framtida folkbokföringsorganisationen. Utskottet framhöll dock att man i utredningsarbetet bör uppmärksamma sekretessfrågorna noggrant så att nuvarande sekretessoch integritetsskydd bevaras. Organisationskommittén arbetar för närvarande på ett förslag till författningsreglering av folkbokföringsregistren. Kommittén väntas föreslå att bl.a. frågor om registrets ändamål och innehåll samt terminalåtkomst, sökbegrepp och bevarande av uppgifter skall regleras i en lag och att dessa frågor sålunda underställs riksdagen innan det nya registret tas i bruk. I avvaktan på organisationskommitténs förslag om bl.a. författningsreglering av folkbokföringsregistret är jag inte beredd att gå närmare in på frågan om den framtida registreringen av folkbokföringsuppgifter eller vilken lagstiftning eller andra åtgärder som behövs för att upprätthålla sekretessoch integritetsskyddet. Jag utgår ifrån att de nu nämnda aspekterna blir utförligt behandlade i kommitténs förslag.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Som jag ser det innehåller svaret inte något nytt. Det är otillfredsställande att det ansvariga statsrådet inte vågar säga något om själva problematiken när det gäller integritetsskydd för den enskilde. Frågans vikt och omfattning gör att man måste precisera sitt ställningstagande i den här frågan, och att vi måste kunna kräva detta. Jag vågar påstå att den administrativa reform som nu förbereds och som innebär att folkbokföringen förts över till de lokala skattemyndigheternas dataregister är en av de största administrativa reformer som har skett i vårt land under de senaste 100 åren. Känsliga uppgifter om svenska medborgares familjeförhållanden riskerar att hängas ut till allmän beskådan. Ännu har inga beslut fattats när det gäller att skydda integriteten. Som statsrådet anfört i svaret registreras folkbokföringsuppgifter redan i dag med hjälp av ADB. Huruvida det är i ”inte obetydlig utsträckning” är verkligen en värderingsfråga. Det är riktigt att vi finns registrerade på data överallt i samhället. Om polisen stoppar oss och slår in vårt personnummer på sin terminal kommer följande uppgifter på skärmen: fullständigt namn, adress, kyrkobokföringsfastighet, civilstånd, medborgarskap osv. För minderåriga anges vårdnadshavaren. Polisen kan sedan i all oändlighet komplettera sitt register över brott och straff med uppgifter från andra register om fordonsinnehav, om man betalat skatt och försäkring, taxeringsuppgifter osv. Exakt samma grunduppgifter finns hos kommunens fastighetskontor och på socialförvaltningen. Där kan man också se familjebild, vilka som bor tillsammans osv. Försäkringsbolagen har tillgång till de flesta av dessa uppgifter. Är man inte kund i bolaget kan det ändå via sin terminal köpa uppgifter av SPAR - det statliga personoch adressregistret, som statsrådet också omnämnde i svaret. Försäkringskassan har uppgifter om oss, kompletterade med sådant som sjukskrivning, bidragsförskott och skuld för sådant, och de militära myndigheterna har uppgifter om krigsplacering och gjorda repövningar. Vi är faktiskt genomdatoriserade. När man läser igenom direktiven för kommittén, som skall genomföra den nya organisationen, är det värt att notera att integretitetsfrågorna inte i någon större utsträckning kommer att betraktas som ett självständigt spörsmål. Enligt min mening är detta principiellt felaktigt. Integriteten måste definieras som en självständig fråga som i stort överordnas administrativa reformer. Den enskildes rätt till integritet och sekretess kräver detta och måste vara utgångspunkten. Folkbokföringsreformen är redan beslutad av riksdagen. Det skedde för två år sedan. Det enda som i dag är helt klart är, att lokala skattemyndigheten skall ta över folkbokföringen. Principbeslutet är fattat och nu utreder man inom POFF - projektgruppen för omorganisation av folkbokföringen — hur detta skall gå till. Jag anser att detta från integritetssynpunkt är fel ordning. Många frågor hänger i luften. Vilka uppgifter är det som skall föras om oss? Vilka skall föras till det centrala registret? Om registret skall innehålla uppgifter om oss som borde skyddas med hänsyn till vår personliga integritet, vårt allra innersta, har vi all anledning att vara oroade. Visserligen säger man att de som handhar registren har tystnadsplikt. Men både tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen i all synnerhet är krångligt utformade, och det krävs god utbildning vid tillämpning av dessa lagar. Det är svårt att kontrollera att riktiga beslut fattas när det finns så många uppgifter i så många olika register på så många olika platser. I dag finns en rad uppgifter som pastorsämbetena inte matar in i länsskattemyndighetens datorer, utan som finns manuellt antecknade på personakten. Det rör sig om känsliga uppgifter såsom tidigare äktenskap, adoptioner, namnbyten, domar i äktenskapsmål, könsbyten, domar i vårdnadstvister och flera andra uppgifter av liknande karaktär. Nu skall alla dessa uppgifter föras över av en särskild personal. Man kommer t.o.m. att ta i anspråk inköpt personal från skrivbyråer. Det är en dyrbar hantering, 260 milj.kr. har nämnts av POFF. Frågetecknen är många. Är denna personal tänkt att snabbutbildas i sekretesslagstiftning? Hur och var skall sorteringen göras? Skall det ske på pastorsexpeditioenrna? Man vet ju att prästerna ej lämnar ut kyrkoböckerna, som är heliga för dem. Då blir det fråga om kopior. Med 9 miljoner personakter blir det 18 miljoner kopior med framoch baksidor. Skall vi verkligen finna oss i att det finns ”terminalåtkomst” på hela vår personlighet? Därför menar jag att kommittén innan vi fattar det slutliga beslutet om registerlagen borde få ett utvidgat uppdrag att genomgående belysa integritetsfrågorna för den enskildes vidkommande.Detta måste underordnas ändamålet, eftersom ändamålet med denna reform är att samhället lätt skall få tillgång till basuppgifter om medborgarna. Är regeringen beredd att vidga organisationskommittens direktiv till att omfatta ett grundligt ställningstagande till integritetsfrågorna?

Herr talman! Marianne Jönsson väljer att säga att hon anser att man har valt fel ordning vad gäller att genomföra detta arbete. Vad Marianne Jönsson då i själva verket säger är att hon anser att riksdagen har valt fel ordning vad gäller att genomföra detta arbete. Jag delar inte den uppfattningen. Jag anser att riksdagen har valt en alldeles riktig ordning vad gäller att genomföra den här reformen. För det första har riksdagen valt att ta ställning till de övergripnde principfrågorna. Riksdagen har slagit fast att vi skall ha en bra och effektiv, rationell och trygg folkbokföring i Sverige. Vi skall bevara den svenska traditionen på detta område. För det andra har riksdagen lagt fast att i första hand riksskatteverket och i någon mån försäkringskassorna skall delta i det nya folkbokföringssystemet. Därefter har riksdagen påpekat ett antal frågor som uppfattas som mycket viktiga, t.ex. integritetsoch sekretesskyddet. Vidare har riksdagen klarlagt att det ses som naturligt att arbetet drivs vidare i en särskild organisationskommitté. Jag anser detta vara en mycket klok ordning, och jag har mycket lätt att som ansvarigt statsråd arbeta i enlighet med riksdagens intentioner på den här punkten. Vad som nu har skett är att denna organisationskommitté har tillkallats. Den leds av landshövding Rolf Wirtén. Den arbetar med en stort antal frågor, inte minst med frågan om integritetsoch sekretesskyddet. Resultatet av detta arbete kan jag nu inte föregripa genom att ha några uppfattningar, och jag önskar heller inte föregripa det eftersom det nu ligger i goda händer. Jag har dock blivit informerad om att kommittén överväger en särskild lagstiftning på den här punkten. Kommittén kommer i vanlig ordning att redovisa sitt betänkande, resultatet av sitt arbete. Jag kommer att låta det betänkandet bli föremål för en remissomgång. Först sedan jag har försäkrat mig om att både kommittén och remissinstanserna har uppmärksammat bl.a. frågan om sekretessoch integritetsskyddet, är jag beredd att återvända till riksdagen med ett förslag om hur detta arbete mera i detalj skall organiseras i fortsättningen. På detta sätt har jag uppfattat riksdagens uppdrag. Jag tycker att det är ett bra uppdrag, och jag avser genomföra det i enlighet med riksdagens intentioner.

Herr talman! När riksdagen för ungefär två år sedan fattade beslutet om en datorisering av folkbokföringen och ett överförande av denna till lokala skattemyndigheten, hade man inte att diskutera den stora omfattning i fråga om datoriseringen som nu förbereds, dvs. att hela urkunden skulle föras över till data. Statsrådet säger att riksdagen har att fatta beslut om en särskild registerlag och i och med detta ta ställning till begrepp som terminalåtkomst, sökbegrepp och gallring. I och med detta skall, som jag tidigare påpekade, samhällets behov av basuppgifter om medborgarna tillgodoses. Men själva huvudfrågan som jag ser det, nämligen den personliga integriteten, kommer man inte åt genom det beslut som vi, enligt statsrådets löfte, kommer att fatta här i riksdagen. Integritetsskyddet värnas i dag genom bestämmelser i datalagen och se kretesslagen. Men dessa bestämmelser är för många i hög grad anonyma och, detta gäller speciellt sekretesslagen, synnerligen svårtolkade. En stor del av såväl myndigheter som enskilda är okunniga om begrepp som licens, tillståndsplikt, registeransvar, god registersed osv. Det råder okunskap i fråga om licens och i fråga om när register får föras. Jag har erfarenheter från landstingsvärlden, där datainspektionen för inte så länge sedan gjorde en genomgång av hur myndigheten uppfattade sitt ansvar för de personregister som finns. Jag vågar påstå att det på många avdelningar fanns en stor okunskap när det gällde vilka personregister som förs och i fråga om när dessa register är nödvändiga för myndighetens verksamhet. Detta är så mycket mer allvarligt för den enskilde individen. Denne måste ha rätt att få kännedom om vilka uppgifter som finns om honom i dessa register. Så länge denna möjlighet inte finns är luckorna i integritetsskyddet alltför stora. Det är verkligen viktigt att de mycket känsliga uppgifter som jag tidigare i dag har talat om inte underordnas den administrativa reformen. Jag anser att de exempel som statsrådet nämnde vad gäller gallring, åtkomst, minskning av antalet register osv. bara är perifera åtgärder. Vi kommer med dessa åtgärder inte åt själva kärnan vad gäller de stora integritetsfrågorna.

Herr talman! Marianne Jönsson säger att hon välkomnar mitt löfte att återkomma till riksdagen. Detta har inte så mycket med mitt löfte att göra. Det är något mycket allvarligare som ligger bakom. Det är riksdagen själv som har beslutat om hur denna fråga skall handläggas. Jag tycker att riksdagen har fattat ett bra beslut. Därför återkommer jag till riksdagen med en särskild proposition om hur folkbokföringen mera i detalj i fortsättningen skall organiseras. Detta betyder att vi också får tillfälle att återkomma till frågor som vi finner vara av särskild vikt. Precis på samma sätt som riksdagen fann det vara av särskild vikt att frågan om integritetsoch sekretesskyddet beaktas finner regeringen detta vara en utomordentligt angelägen uppgift. Vi kommer alltså att ägna den frågan stor uppmärksamhet både i förberedelserna till propositionen och i själva propositionen. Det innebär således att frågan om svenska medborgares integritetsoch sekretesskydd vad gäller de uppgifter som finns lagrade om dessa svenska medborgare prövas på det ställe i det svenska demokratiska systemet där den skall prövas, nämligen i riksdagen. Ingenstans kan dessa frågor prövas bättre än här.

Herr talman! Jag hävdar fortfarande att man har börjat i fel ände i och med att riksdagen här har fattat ett principbeslut och denna projektgrupp för omorganisation av folkbokföringen nu är i full färd med att hantera genomförandet av den här stora reformen. Det är riktigt att riksdagen har givit regeringen i uppdrag att genomföra reformen på det sätt som statsrådet har beskrivit. Men riksdagen har inte när regeringen 1991 återkommer med en proposition innehållande förslag till en ny registerlag någon möjlighet att diskutera de övergripande frågorna om befolkningens integritetsskydd. Det blir fråga om de perifera åtgärder som jag tidigare nämnde, dvs. gallring, åtkomst, terminalåtkomst, sökning osv. Riksdagen har vid det aktuella tillfället inte några möjligheter att diskutera frågan om det över huvud taget är riktigt att föra över dessa känsliga uppgifter till ett totaldatoriserat system, eftersom riksdagen redan — i stor oenighet visserligen — har fattat beslut om att hela systemet skall totaldatoriseras. Men att det skulle bli fråga om en datorisering i den omfattning som nu planeras har riksdagen inte haft någon möjlighet att ta ställning till.

Herr talman! Carl Frick har till mig ställt frågor som berör dels kärnkraftsavvecklingen och omställningen av energisystemet, dels oljeborrningar utanför Gotland, dels trafikens utsläpp av koldioxid. Krister Skånberg har ställt liknande frågor vad gäller kärnkraftsavvecklingen och trafikens utsläpp av koldioxid samt om forskning, utveckling och demonstration på energiområdet. Sten Andersson i Malmö har ställt en fråga om kärnkraftsavvecklingens konsekvenser för personbilstrafiken. Gunnar Hökmark har till mig ställt frågor om kärnkraftsavvecklingens miljömässiga konsekvenser. Jag besvarar nu interpellationerna i ett sammanhang. När det gäller Carl Fricks fråga om oljeborrningar utanför Gotland kan jag upplysa om att det inte pågår borrningar på svenskt kontinentalsockelområde. I övrigt hänvisar jag till det svar som industriministern lämnade den 20 mars i år på en tidigare interpellation i ämnet av Carl Frick. I svaret gavs bl.a. en utförlig redogörelse för vad som gäller i fråga om prospektering efter olja och gas på svenskt område i Östersjön. Vad som kan ha föranlett Carl Frick att åter ta upp frågan är uppgifter om att en företagsgrupp med tillstånd att undersöka ett område öster om Gotland genom mätningar har begärt att också få provborra inom detta område. En ansökan härom har nyligen ingetts till regeringen, som har överlämnat ärendet till Sveriges geologiska undersökning för beredning och förslag till beslut. Regeringen kommer mycket noga att pröva om sökanden har tillräckliga ekonomiska och tekniska resurser för att genomföra borrningar på ett godtagbart sätt, inte minst när det gäller att begränsa riskerna för miljön. Jag vill understryka att ett eventuellt bifall till ansökan inte kommer att innebära att sökanden får börja provborra. Även i fall då ett undersökningstillstånd omfattar principiell rätt att borra skall varje planerad provborrning prövas särskilt av regeringen, med hänsyn till förhållandena på den aktuella platsen. Till grund för en sådan prövning kommer att läggas bl.a. en miljökonsekvensutredning, i enlighet med den rekommendation som har utfärdas inom ramen för den s.k. Helsingforskonventionen. Regeringen kommer gi vetvis inte att lämna sitt medgivande om det visar sig att borrningen kan komma att få effekter på miljön som inte är godtagbara. Jag kan alltså försäkra Carl Frick om att miljöintressena kommer att väga mycket tungt när ställning tas till frågor om borrning på den svenska kontinentalsockeln i Östersjön. Detta är särskilt påkallat med hänsyn till den mycket känsliga marina miljön i detta innanhav. Angående frågorna kring kärnkraftsavvecklingen och dess konsekvenser vill jag inledningsvis erinra samtliga interpellanter om att flera debatter kring Sveriges framtida energiförsörjning har förts i riksdagen under den senaste tiden. Vidare vill jag erinra om att riksdagen på regeringens förslag har beslutat att kärnkraftsavvecklingen skall inledas med att en första reaktor tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 — en i Barsebäcksverket och en i Ringhalsverket. Riksdagen har också beslutat att den sista reaktorn i Sverige skall tas ur drift senast år 2010. En rad aktiviteter pågår inför kärnkraftens avveckling. Det gäller att i första hand skapa sådana förutsättningar att energin utnyttjas på ett mer effektivt sätt. En effektiviserad elanvändning gynnar både miljön och ekonomin genom att färre nya elproduktionsanläggningar behöver byggas. År 1990 kommer regeringen att redovisa hur åtgärderna för elhushållning och elersättning samt förberedelserna för elproduktionsutbyggnader och nätförstärkningar fortskrider. Om så behövs kommer därvid ytterligare åtgärder att föreslås. Med tanke på miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden är det viktigt att ha en lång avvecklingsperiod för kärnkraften. En lång avvecklingsperiod ger goda möjligheter att utveckla och introducera ny och effektiv energiteknik som klarar de allt strängare miljökraven. Avvecklingsbeslutet innebär att ett viktigt besked har givits om omställningen av energisystemet. Ett betydelsefullt inslag i omställningen av energisystemet är den forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs på detta område. Jag vill mot bakgrund av Krister Skånbergs fråga till mig om energiforskning påminna om att staten har anslagit närmare 8 miljarder kronor för forskning, utveckling och demonstration på energiområdet sedan år 1975, då beslut fattades om det första statliga energiforskningsprogrammet. Därutöver har vid skilda tidpunkter investeringsstöd inom energisektorn och ombyggnadsstöd inom bostadssektorn lämnats för introduktion och demonstration av ny energiteknik. Dessa resurser har använts för att utveckla ny energiteknik inom såväl tillförselsom användningsområdet. Det nuvarande treåriga energiforskningsprogrammet löper ut den 30 juni nästa år, och energiforskningsutredningen framlade i somras förslag rörande energiforskning för perioden den 1 juli 1990 den 30 juni 1993. Utan att föregripa ett kommande regeringsförslag i början av nästa år vill jag göra följande allmänna markeringar. Statens ansvar bör även fortsättningsvis gälla den mer grundläggande och långsiktigt inriktade kunskapsuppbyggnaden inom energiområdet. Det gäller i första hand stödet till högskolorna. Ansvaret för att utveckla, demonstrera och introducera den nya energitekniken på marknaden bör i huvudsak ligga hos de tillverkande företagen, energiföretagen samt hos kraftindustrin. Så sker också bl.a. inom ramen för Vattenfalls och Svensk Energiutveckling AB:s arbete. Jag har i olika sammanhang understrukit betydelsen av att energianvändningen effektiviseras i Sverige. Effektiviseringen är nödvändig för att vi skall klara omställningen till ett mer miljövänligt energisystem. Här är den forskning och utveckling som bedrivs i Sverige av staten och av företagen viktig. Självfallet kommer regeringen liksom tidigare att ställa mycket stränga krav på den nya energiteknik som utvecklas inom ramen för den statliga energiforskningen. Detta är dock inte tillräckligt, utan denna verksamhet måste kompletteras med ekonomiska och andra styrmedel. Miljöavgiftsutredningen lade för en tid sedan fram sitt betänkande med bl.a. förslag om införande av avgifter på svavel, kväveoxider och koldioxid. Remissbehandlingen har just avslutats. Regeringen avser att våren 1990 lägga fram förslag om ekonomiska styrmedel. Inom energisektorn skulle förslagen, om de genomförs, kunna leda till — förutom en bättre miljö — en bättre konkurrenssituation för de förnybara bränslena samt ökade incitament för energihushållning. Inom trafiksektorn bör förslagen leda till ett ökat kollektivt resande och en minskad tillväxt av privatbilismen, samtidigt som särskilt effektiv avgasrening stimuleras. Regeringen lade nyligen i en proposition till riksdagen fram ett förslag om ett första steg för genomförande av skattereformen redan under år 1990. I detta steg ingår bl.a. införande av moms på i stort sett hela energiområdet och en höjning av bensinskatten. Denna höjning har föreslagits av miljöavgiftsutredningen som ett sätt att begränsa koldioxidutsläppen från biltrafiken. Jag vill också påminna om det omfattande arbete som pågår inom naturvårdsverket och trafikverken och som syftar till att minska trafikens miljöpåverkan. Naturvårdsverket utreder bl.a. möjligheterna att införa s.k. Kalifornienkrav för nya personbilar och skärpta avgaskrav för lastbilar och bussar. Trafikverken skall visa hur miljöpåverkan från trafikslagen kan minskas. Jag har fått veta att storstadstrafikkommittén i början av år 1990 kommer att föreslå åtgärder för att minska trafikens miljöproblem i tätorter, utöver det system med bilavgifter som redan föreslagits. Det pågår således ett intensivt arbete för att minska trafikens miljöpåverkan. Växthuseffekten, som Sten Andersson berör i sin interpellation, är ett mycket allvarligt problem som regeringen arbetar med. Arbetet tar sikte på att dels minska de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser, varav koldioxid är en, dels uppnå internationella överenskommelser om begränsning av klimatpåverkan. De svenska utsläppen av koldioxid ger nämligen inte några direkta lokala eller regionala skador på hälsa eller miljö utan bidrar, liksom övriga nationers utsläpp, till globala klimatförändringar. Vi måste dels vidta åtgärder i vårt eget land, dels verka för internationellt samordnade åtgärder. Ett exempel på detta är vårt aktiva arbete för att till FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 nå ett bindande avtal om att minska klimatpåverkan. Sten Andersson ger i sin interpellation uttryck för oro över kärnkraftsavvecklingens konsekvenser för personbilstrafiken i Skåne. Att ställa åtgärder inom olika sektorer mot varandra på det sätt som Sten Andersson gör tycker jag är fel. Alla samhällssektorer som ger utsläpp av klimatpåverkande gaser måste ses över i detta sammanhang. Trafiken är i dag den största enskilda källan till de svenska koldioxidutsläppen. Det finns ingen anledning att särskilja och undanta trafiksektorn i det nationella åtgärdsarbetet. En miljöanpassning av såväl energisom trafiksystem kommer förvisso att innebära ökade kostnader för både hushåll och industri. Vi får alla betala för en bättre miljö. Gunnar Hökmark har, för andra gången denna höst, frågat mig om regeringen avser att redovisa de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Mitt svar är återigen ja! Redovisningen kommer i kommande miljöoch energipolitiska propositioner! Regeringen har givit statens energiverk och statens naturvårdsverk i uppdrag att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas. I direktiven till detta uppdrag anges att verken skall redovisa ett antal scenarier för utvecklingen av energisystemen fram till år 2015. En förutsättning för samtliga scenarier är riksdagens beslut avseende kärnkraftsavvecklingen. Som jag nyss nämnde kommer regeringen att föreslå ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken. Men jag vill samtidigt framhålla att energiskatter och miljörelaterade pålagor endast skall ses som komplement till övrig styrning i form av lagar och normer på energiområdet. Med sikte på att skyddet av miljön skall kunna förbättras ytterligare har regeringen nyligen tillsatt en kommitté med parlamentarisk sammansättning för att se över miljölagstiftningen. Ekonomiska styrmedel och regleringar för en bättre miljö bör vara enkla och långsiktiga, så att inte investeringar hämmas på grund av osäkerhet. Krister Skånberg frågade mig om information kring energifrågor inför avvecklingen. Information och utbildning av landets energikonsumenter utgör en viktig del av arbetet med omställningen av energisystemet. Den nuvarande ordningen är att riksdagen fattar beslut om miljöoch energipolitikens inriktning. När det gäller information om utsläppsvillkor samt övriga förutsättningar för energiomvandling är detta ett ansvar för myndigheterna, i första hand statens energiverk och statens naturvårdsverk. Energiverket bedriver omfattande arbete för att informera skilda kategorier av producenter och konsumenter av energi. Förberedelserna inför nästa års beslut är alltså i full gång i enlighet med de beslut som fattades av riksdagen våren 1988. Regeringens och riksdagens uppgift är att skapa förutsättningar för en säker energiförsörjning samtidigt som vi avvecklar kärnkraften, minskar försurningen och klimatpåverkan samt skyddar de outbyggda älvarna.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret och hälsar Birgitta Dahl välkommen tillbaka till kammaren. Det är alltid trevligt att se henne här. Det är alltid lika skönt att från talarstolen höra att avvecklingsbeslutet står fast. För en månad sedan gladdes många av oss i riksdagen av finansministerns klara ståndpunktstagande. Slutsatsen måste bli att regeringen nu har svårt att backa i denna viktiga framtidsfråga. Jag får betrakta detta som ett svar på min första fråga till Birgitta Dahl. Från miljöpartiets sida vill jag framhålla att vi anser farorna med kärnkraften vara så stora att vi vill ha en väsentligt snabbare avveckling. Att en sådan kan ge problem i vårt land är klart. Men om man har gjort en avgörande dumhet, då får man också betala ett pris för detta. För det är väl ändå inte så att Birgitta Dahl kan acceptera en reaktorolycka, var den än inträffar, i Sverige? Fråga två besvarade inte Birgitta Dahl. Den rör det jag kallar kärnkraftsjuntans nära nog informationsmonopol. Den bedriver ett märkligt och försåtligt spel. För att kunna behålla kärnkraften säger den sig plötsligt i sin iver vara miljövän. Den har upptäckt koldioxidproblemet. Med det som stöd pläderar den för kärnkraft. Det naturliga hade varit att se till att vi kunde minska elanvändningen rejält för att kunna klara målen för både koldioxiden och kärnkraften. Men människorna inom denna kärnkraftsjunta handlar inte naturligt, och de handlar inte heller ekonomiskt rationellt, som man gör i deras modelland USA. All ny elproduktion är dyr, oavsett vad det är för produktion och var produktionen sker. Sverige har ett prissättningssystem som innebär att den sist installerade kilowattimmen bestämmer priset på elkraften. Om kärnkraftsförespråkarna vill ha låga elkostnader måste deras mål vara att på alla sätt minska elanvändningen, så att de äldre och billigare anläggningarna klarar Sveriges behov. I USA har man förstått detta och har satt i gång stora och effektiva elsparkampanjer med goda resultat. Det är något för moderater och folkpartister att bita i. Men, Birgitta Dahl, det är viktigt att på alla plan möta den osaklighet med vilken man inom kärnkraftsjuntan arbetar för att missleda opinionen. Vi måste hjälpas åt i denna fråga. Vad tänker regeringen göra? Vattenfalls rapport ”Electricity” är ett utmärkt utgångsmaterial. Ekonomiska styrmedel för att hjälpa fram kärnkraftsavvecklingen och för att minska koldioxidutsläppen är viktiga. Tyvärr är den nu snart beslutade skattereformen ett misslyckande på detta område. Grundpriset på el sänks, och moms införs. Detta är en klar signal till industrin att regeringen inte intresserar sig för energihushållning. Det är beklagligt att regeringen här har givit efter för folkpartiets destruktiva energipolitik. Sänkt skatt och moms gynnar energiintensiv industri som redan har ett tak för sina energiskatter genom storförbrukarsubventionen. Nu kan man slösa mer under detta tak. Var det detta som var meningen? Redan nästa år måste regeringen tänka om, och det rejält. Symtomatiskt nog släppte regeringen också frågan om en reformering av bilreseavdragen. Det gynnar bilåkande och utsläpp. Var det detta som var meningen? Så till trafikfrågorna. Där verkar det, trots allt, vara en islossning på gång när nu såväl SJ som industrin ställer sig bakom miljöpartiets linje och kräver att 40 miljarder, utöver de beslutade 10 miljarderna, under tio år skall satsas på spårbunden kollektivtrafik. Det gäller nu att regeringen tar dessa frågor på verkligt allvar och satsar på detta sätt. Eftersom socialdemokraterna är ett vågmästarparti, är det de som bestämmer vem de skall komma överens med. Satsa grönt så skall det bli majoritet för bra förslag! Sluta kryp för partier med en usel miljöpolitik och en syn på låglönearbetare som borde vara socialdemokratin främmande! Skall spårbunden kollektivtrafik ha en chans att utvecklas är det orimligt att föreslå moms på persontransporter. Redan KIS-utredningen fann att detta skulle minska kollektivtrafikåkandet. Flygtrafiken är ett växande elände, och det är dystert att man i samband med skatteuppgörelsen höjer bensinpriset för bilar med 1:50 kr. och inte samtidigt kunde införa en rejäl skatt på flygbensin. Nedskitningen per liter bensin är inte mindre i luften än på marken. Om finansministern behöver pengar är det också lätt att på den punkten få stöd för en miljörimlig politik. Problemet med den socialdemokratiska politiken är att den egentligen inte håller. Jag utgår ifrån att Birgitta Dahl menar allvar när hon talar om kärnkraftens avveckling. Allvaret måste då kombineras med åtgärder som står i samklang med varandra. Då går det anständigtvis inte att tala om nedläggning och samtidigt föra en skattepolitik som ger motsatt resultat. Det är sådana orimliga skillnader mellan orden och handlingarna. En trovärdig energipolitik fordrar att dessa skillnader tas bort och det snabbt. Politik är att vilja har det sagts. Politisk vilja innebär politiska handlingar. Hur är det egentligen med den socialdemokratiska handlingskraften och handlingsviljan när det gäller kärnkraftsavvecklingen? Vi måste ha ett helt annat skattesystem för att detta skall vara trovärdigt.

Herr talman! Även jag gläder mig över att Birgitta Dahl är tillbaka. Jag hoppas att statsrådet är kry och blir kryare. Det är riktigt att riksdag och regering har fattat beslut om kärnkraftsavvecklingen. Men det finns mycket tydliga tecken på att alla inte tar dessa beslut på allvar, vilket gör mig bekymrad. Både kraftindustrin och de industrier som tillverkar utrustning och produkter som kräver energi för att fungera behöver ju en viss omställningstid. Det behöver även de som köper utrustning för villor, hyreshus eller den offentliga sektorn. Det är många som måste välja tidigt och förstå att de i fortsättningen måste välja en mycket energisnål utrustning. Vad behövs ytterligare, Birgitta Dahl, för att dessa beslut som riksdag och regering har fattat skall leda till önskvärt handlande av aktörerna på energimarknaden? En tydligare signal som miljöpartiet, och även andra partier, skulle hälsa med tillfredsställelse är ett påbörjande av kärnkraftsavvecklingen redan nu. Det går bra att börja stänga av åtminstone några aggregat redan i början av nästa år. Den debatt som pågår visar tydligt, tycker vi i miljöpartiet, att det behövs information på många plan till aktörerna. Liksom Carl Frick vill jag rekommendera läsning av Vattenfalls rapport Electricity. Den som tycker att boken är tjock och svåråtkomlig kan jag rekommendera att läsa ett särskilt intressant kapitel som The Challenge of Choices: Technology Options for the Swedish Electricity Sector. Man kan tycka att det är konstigt att behöva läsa rapporten på engelska, men faktum är att den än så länge bara finns på engelska. En svensk översättning är på väg, tyvärr väldigt sent. Men det finns en sammanfattning som bl.a. Vattenfall har gjort av rapporten. Rapporten visar tydligt att det går att klara både kärnkraftsavvecklingen och kravet på att sänka utsläppen av koldioxid samtidigt, om man gör det på rätt sätt. I Vattenfalls rapport har man ändå räknat med en kraftig ökning av bruttonationalprodukten, dvs. en kraftig ökning av energitjänster, som det heter, alltså allt som kräver energi. Miljöpartiet anser inte att denna kraftiga ökning behövs, utan tvärtom måste utvecklingen bromsas just för miljöns skull, för kommande generationers skull och av solidaritet med andra länder. En viktig del i energirådgivningen på basplanet, på det konkreta planet, är den rådgivning som borde förekomma i kommuner. Förut satsade staten på energirådgivning. Nu har det ändrats, och vi har fått en ny huvudman. Det betyder att många nu blir utan denna värdefulla energirådgivning. Motivet för förändringen var tydligen att man ansåg att man hade gjort mycket av det som kunde göras. Vi ser det inte så. Här finns fortfarande mycket stora möjligheter, speciellt som tekniken utvecklas hela tiden. Vi tycker att kommunerna borde åläggas att ge energiråd. Dessutom borde det finnas ett klart stöd från staten till sådan energirådgivning. Man måste göra det lönsamt för både kraftbolagen och deras kunder att spara energi. Effektiv energianvändning måste löna sig. I USA styr man kraftbolagens taxesättning. Det gör man med hjälp av en särskild kommission i varje delstat. Kommissionen heter Public Utility Commission. Dessutom har man också ett nationellt samarbetsorgan. I vissa delstater belönas de energikunder inom en viss kundkategori som är mest effektiva i sin energianvändning genom att de får lägre taxa, medan de som slösar med energi får en högre taxa. En mellangrupp betalar normaltaxa. Man omfördelar alltså taxorna inom en kundkategori för att stimulera kunder till sparsamhet och effektivitet, och man bestraffar slöseri. Det är någonting annat än de svenska mängdrabatterna när det gäller eltaxa och energiskatt, som ju faktiskt, kan man säga, belönar slöseri. Kan vi göra likadant i Sverige som i USA? Vi måste också göra det lönsamt att investera i teknik och utrustning som använder så litet energi som möjligt. För att börja med konsumenter kan man se på vad Stockholm Energi har gjort för sina konsumenter när det gäller belysning. Man har erbjudit lampor som förbrukar mycket mindre ström och ändå ger mycket ljus. Det har inneburit att konsumenterna har kunnat köpa sparad energi för 12 öre per kilowattimme jämfört med 42 öre för normalbrukning. Det är alltså en mycket god affär för konsumenter. Detta är bara ett tecken på många möjligheter på detta område. Eftersom min taletid är slut får jag fortsätta i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Den är givetvis skriven med tanke på det förakt mot folkviljan som den här kammaren har visat, där alla partier undantaget moderaterna mer eller mindre har brutit mot resultatet av den folkomröstning som vi hade för ungefär tio år sedan. Det stod på valsedlarna i folkomröstningen ingenting om något årtal. Det är helt och hållet en efterhandskonstruktion från riksdagens sida. Det är bara moderaterna som alltså respekterat folkets vilja i folkomröstningen. Herr talman! Tillfälliga opinionsundersökningar, vare sig det gäller politiska frågor eller sakfrågor, skall man kanske inte ta så allvarligt. Men vad gäller kärnkraften och svenskarnas förhållanden till kärnkraften är det uppenbart att undersökning efter undersökning sedan lång tid tillbaka har gett det resultatet att en majoritet av svenska folket vill och tror att kärnkraften kommer att fortsätta att användas även efter år 2010. Men de flesta partier här i riksdagen blundar för detta uppenbara faktum. Den förtida avvecklingen kombinerad med att man säger nej till en utbyggnad av älvarna plus det av riksdagen fattade beslutet om koldioxidtaket är en ekvation som inte går ihop. Det är ungefär som att lära barnen i skolan att två plus två inte är fyra utan tre. Det är inte bara vi moderater som säger detta utan faktiskt många tunga fackförbund, med LO:s ordförande Stig Malm i spetsen. Jag har tagit upp problemen i Skåne, även om jag är väl medveten om att många av utsläppen är globala. Vi matas ju dagligdags i tidningar, fru statsråd, med bilder från omgivningar runt fossilt eldade anläggningar. Det är inga vackra bilder. I samband med att riksdagen beslutade att vi skulle förtidsavveckla två aggregat 1995 och 1996 sade styrelsen för Sydkraft, som har en socialdemokratisk majoritet i styrelsen, att en snabbavveckling bara kan innebära att vi får använda gammal teknik. Då skulle vi alltså i Sverige bygga sådana anläggningar som vi kritiserar andra länder för att smutsa ner miljön med. Vad gäller bilismen i Skåne finns det anledning att vara rädd. Efter den misslyckade hastighetsbegränsningen i somras på motorvägar och motortrafikleder beslutade man att på skånska motorvägar fortfarande behålla 90 gränsen. Det är skandalöst när man ser på vägar på många andra ställen i Sverige där det är tillåtet att köra 90 km i timmen då hastigheterna där i stället borde ha sänkts. Men på två-, treoch fyrfiliga enkelriktade vägar i Skåne skall man alltså sänka hastigheterna! Bilen är faktiskt snart sagt varje mans egendom.

Där finns det pengar för finansministern. Jag hoppas inte att statsrådet Dahl tror att så många människor kommer att flyga om man skulle lägga på flyget de avgifter som Carl Frick vill ha. Då kommer det att bli tomt på våra flygplatser och i våra flygplan. Pengar blir det däremot inga. Det är förvånansvärt att man i dag i debatten om bilismen hela tiden talar om att ställa krav på gamla bilar. Vi har en helt ny teknik som kommer att utvecklas. Det är väl den som vi skall anpassa oss efter. Till sist, herr talman, har jag två frågor till statsrådet Dahl. Är statsrådet på det klara med att kraftiga bensinskattehöjningar plus andra ökade pålagor på bilar kommer att innebära att framför allt många människor som fortfarande röstar på hennes parti kommer att få det mycket svårt att hålla bil framöver? Jag undrar också om hon tror på vad hon själv säger. I statsrådets svar till mig står på ctt ställe att åtgärderna mot bilismen borde leda till en minskad tillväxt. Trots mina fem år i folkskolan vet jag att en minskad tillväxt innebär en ökning. Tror statsrådet på vad hon själv säger?

Herr talman! Även jag vill hälsa miljöoch energiministern välkommen tillbaka till kammaren, och jag ber också att få tacka för hennes svar. Jag beklagar att svaret på min interpellation har lagts samman med en lång rad andra svar, vilket enbart försvårar en klar debatt i den enskilda frågan. Det är ett direkt vilseledande svar som jag har fått från statsrådet Birgitta Dabhl. Jag har ställt frågan om regeringen avser att redovisa de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. På detta har Birgitta Dahl en gång här i kammaren bara svarat ja. Hon vägrade då att redogöra för hur och när denna redovisning skulle ske. I dag svarar hon att energiverket och naturvårdsverket har fått i uppdrag att göra en redovisning. Det är inte sant! Dessa verk har fått i uppdrag att utreda hur ett miljöanpassat energisystem skulle kunna se ut, inte vilka konsekvenserna blir för miljön av att avveckla kärnkraften. För att understryka detta ännu tydligare har Birgitta Dahl i sina direktiv till detta utredningsarbete slagit fast att man inte skall behandla kärnkraften.

Det innebär också att statsrådet Birgitta Dahl försöker dölja de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Herr talman! De miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen ser självfallet ut på många olika vis. Först och främst kommer en försämrad tillgång på el att leda till en försämrad energihushållning. Vi har i Sverige alltsedan 1970-talets början haft i stort sett samma energianvändning på grund av att vi effektiviserat genom en fördubblad elanvändning. En stor del av den elkraft som i dag används kommer att få ersättas med en användning av fossila bränslen. Det gäller värmeproduktion, produktion av ånga och vatten osv. Om vi tänker oss att 25 TWh av dagens kärnkraftsenergi på detta sätt ersätts av olja, kol och gas, leder detta till utsläpp av fyra miljoner ton koldioxid och 19000 ton kväveoxider. Om vi dessutom måste ersätta en betydande del av elkraftsproduktionen, låt oss säga 20 TWh, med fossila bränslen med den fördelning som statsrådet förra våren redovisade här i kammaren, kommer detta att leda till en ökning av utsläppen med åtminstone 10 miljoner ton koldioxid och 8000 ton kväveoxider. Då har jag fortfarande inte räknat med behovet av att ersätta all den elkraft som fortfarande återstår att ersätta vid en avveckling av kärnkraften och heller inte med det ökade behov av elkraft som vi vet kommer. Vattenfall räknar med att vi fram till år 2010 kommer att få en ökning av elanvändningen på 10-20 26 inkl. besparingar. Att ersätta den elkraft som i dag produceras med kärnkraft med andra bränslen kommer att leda till betydande miljökonsekvenser. Jag vill därför i dag få ett svar från Birgitta Dahl på frågan: Hur kommer regeringens redovisning när det gäller konsekvenserna för miljön av kärnkraftsavvecklingen att se ut? Statens naturvårdsverk och energiverkets analyser kommer inte att redovisa detta. Det är t.o.m. så att jag vid diskussioner i energiverkets styrelse har kunnat konstatera att man där anser sig förhindrad av statsrådet Dahls direktiv att ta itu med denna fråga. Hur kommer redovisningen att ske? Detta är en avgörande faktor för att vi i Sverige skall kunna ha en vettig och balanserad diskussion om den framtida energipolitiken. Mitt råd till Birgitta Dahl är: Tillsätt omedelbart en parlamentarisk kommission för att utreda kärnkraftsavvecklingens miljökonsekvenser för att så snabbt som möjligt, under det tidiga 90-talet, ha papper på bordet om vilka konsekvenser den nuvarande energipolitiken får för miljön. Först då kommer vi under 1990-talet att få en grund för en energipolitik som tar hänsyn till miljön. Jag skulle vilja få ett svar av Birgitta Dahl på min fråga om hon är beredd att ta ett initiativ till att en sådan redovisning kommer till stånd.

Herr talman! Också jag vill hälsa Birgitta Dahl välkommen tillbaka. Jag uppskattar hennes kamp för kärnkraftsavvecklingen. Herr talman! Jag vill först citera Kjell-Olof Feldt från den allmänpolitiska debatten den 11 oktober år: ”Jag har efter moget övervägande kommit fram till att kärnkraftsteknologin är så ömtålig, så erhört avancerad och komplicerad att den egentligen inte kan hanteras av människor med mänskliga svagheter. — - Det gör att jag för min del konstaterar att denna teknologi inte bör bli något bestående inslag i Sveriges och i världens energiförsörjning.” Finansministern skulle ha kunnat tillägga: Kärnkraften är därtill ekonomiskt omöjlig. I Storbritannien firar miljörörelsen som bäst segern över kärnkraften. När premiärminister Margaret Thatcher försökte privatisera kärnkraftsindustrin möttes hon av ett kompakt motstånd. Den privata industrin räknade ut att det inte fanns en chans att klara hela kärnkraftcykeln på ett lönsamt sätt. Därmed anses det nu uteslutet att några fler kärnkraftverk kommer att byggas i England. Det talas också om att det blir billigare att skrota redan byggda kärnkraftverk än att driva dem, eftersom nedmonteringen av radioaktivt förorenade reaktorer blir oerhört dyr. Det är just detta man gör i New York. Shoreham kärnreaktor på Long Island har kostat motsvarande 30 miljarder svenska kronor att bygga. Den stoppas utan att ha levererat en enda kilowattimme till nätet. Man har i USA vidare konstaterat att kraven som ställs i deras motsvarighet till villkorslagen inte kan uppfyllas. Det finns ingen betryggande förvaringsmetod för det högaktiva avfallet. Därmed blir det inga nya kärnkraftverk i USA. Herr talman! Jag vill fråga energiminister Birgitta Dahl om hon vill be de svenska beskickningarna om en aktuell redovisning av energipolitiken i kärnkraftsländerna. Den statistik om i gång varande kärnkraftverk som IAEA gav utredningen om beredskap mot utsläpp av radioaktiva ämnen var klart missvisande, eftersom den var gjord före Tjernobylkatastrofen. Utredningen, som för övrigt i all tysthet överlämnade sitt betänkande till försvarsministern för någon månad sedan, konstaterade att man måste räkna med terroristattacker på svenska kärnkraftverk och därför ordna med en ”effektiv personalkontroll”. Vidarc konstaterades att lagen om tjänsteplikt och förfogandelagen bör änd ras så att människor kan tvångskommenderas och material tvångsrekvireras till ett långvarigt saneringsarbete efter en kärnkraftsolycka. Herr talman! Den svenska ambassaden i Moskva bör redovisa hur Sovjetunionens energipolitik påverkas av det faktum att Tjernobyl förorenade ett område lika stort som Götaland i Vitryssland, så att det är hälsovådligt att bo där. Jag har hört att byggandet av ett antal reaktorer i Sveriges närhet har avbrutits. Vidare sägs det att Italien och Schweiz omprövar sin inställning till kärnkraften. Att Österrike helt har skrotat sina kärnkraftsplaner vet vi. Frankrike bygger vidare på sin kärnkraft, men där är kopplingen till atombombsbränsle, bl.a. i bridreaktorn SuperPhoenix, tydlig, liksom den tycks vara det i Indien. I Indien är det för övrigt förbjudet för privatpersoner att inneha strålningsmätare — vilket är anmärkningsvärt — enligt uppgift i Ny Teknik nr 43 i år. Socialdemokraterna i Västtyskland har vidare kraftfullt argumenterat mot kärnkraften, och där har bygget av upparbetningsanläggningen i Kalkar avbrutits och ersatts av en solenergisatsning. Västtyskland gör också, enligt vad jag läst, pågående försök med vätgasdrivna bussar och bilar samt har planer på att utvinna vätgas med solenergi och Medelhavsvatten i Tunisien. I Uppsala vill man för övrigt provköra ett antal vätgasdrivna stadsbussar och har en ansökan inne hos transportforskningsdelegationen, som jag utgår från kommer att beviljas. Brunkol skapar fruktansvärda miljöproblem, bl.a. i Östtyskland. Självfallet är det inte den döende kärnkraftstekniken som är räddningen — det är att gå ur askan i elden. Brundtlandrapporten hänvisar till väl underbyggda utredningar om de förnybara energikällornas överlägsenhet och om hur en modernisering av industrin och uppvärmningen utnyttjar energin bättre, så att man får ut mer nytta av mindre tillförd energi. Industriländerna bör och kan halvera sin energianvändning för att ge u-länderna utrymme att öka sin. Detta kan ske med ökad tillväxt i våra ekonomier, om vi nu skulle önska det. Herr talman! I morse hörde jag folkpartiledaren Bengt Westerberg i radions Klarspråk ta upp de enligt min åsikt falska motsättningarna mellan en god miljö och kärnkraftsavveckling. Det påstås att vi inte kan både spara älvarna, sänka koldioxidutsläppen och avveckla kärnkraften. Det är dags, Birgitta Dahl, att klart visa varför detta påstående är felaktigt. Kjell-Olof Feldt tycks vara en bundsförvant i regeringen, eftersom han har insett att ekonomisk tillväxt alls inte är avhängig av oavbrutet stigande energiförbrukning. Energiverket har nu kommit fram till att de lagom stora vindkraftverken är ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med t.ex. kolkondens. Många kommuner har redan börjat planera in vindkraft i sina översiktsplaner. 10 TWh el från vinden anses rymmas i energisystemet utan mer reservkraft när det inte blåser. Svenska bioenergiföreningen visar att vi kan få ytterligare 23 TWh från skogen utan att äventyra skogsindustrin. Redan i dag får vi ungefär lika mycket energi från fasta inhemska bränslen som från kärnkraften. Den kemiska massaindustrin kunde vara helt självförsörjande med energi och dess utom leverera el genom sina mottrycksanläggningar till papperstillverkning eller till nätet. Ett åttiotal kommuner använder bioenergi i sina värmeverk. Om biomassan förgasas kan man samtidigt göra både el och värme med större andel el, vilket gör att värmeunderlaget räcker bättre. Det är en kombination av osäkerhet om var regeringen står i kärnkraftsfrågan och trängseln på marknaden av icke önskvärda energislag, som dumpad kärnkraftsel och sjunkande oljepriser, som gör det svårt att få full genomslagskraft för de förnybara alternativen. Herr talman! Får jag sammanfattningsvis upprepa mina frågor: Vill Birgitta Dahl se till att vi får en redovisning av kärnkraftens internationella läge? Och vill Birgitta Dahl göra en sammanställning av erfarenheterna av i dag tekniskt och ekonomiskt realistiska energialternativ till kärnkraft, koldioxid och älvutbyggnad?

Herr talman! Det råder inget som helst tvivel om att det är fullt möjligt att ersätta kärnkraften utan att energitillförseln äventyras. Därför är det glädjande att i dag höra miljöoch energiministern återigen bekräfta att riksdagens beslut står fast: kärnkraften skall börja avvecklas. Det kan råda delade meningar om vilken andel olika energislag skall ha i den framtida energibalansen, och det är bra. Man kan inte lägga fast exakt i detalj hur många terrawattimmar varje energislag skall stå för. Det måste finnas utrymme för en dynamisk utveckling. Trots att det är helt uppenbart att det är fullt möjligt att avveckla kärnkraften finns det ändå en betydande osäkerhet i den energipolitiska debatten. Varför? Ja, enligt min mening är striden om kärnkraften inte alls teknisk utan politisk. Varför?

Det är i själva verket oron för detta samhälle som ligger i botten när kärnkraftsanhängarna så ihärdigt vägrar att lyssna och se att alternativen finns och är möjliga. De inser mycket väl att avvecklingen av kärnkraften i förlängningen är ett hot mot hela det samhälle som är en förutsättning för deras existens, hela det samhälle som bygger på en produktion för de ständigt ökande vinsterna och inte för människors behov. Riksdagen fattade 1988 beslut om energipolitiken inför 1990-talet. I propositionen som föregick beslutet sades det att energipolitikens huvuduppgift inför 1990-talet är att skapa de förutsättningar som behövs för att omställningen av energisystemet skall kunna fullföljas. Ändå kan vi konstatera, efter bl.a. den opinionsundersökning som nämndes här, att osäkerheten i dag hos svenska folket om den framtida energipolitiken är större än den var före detta riksdagsbeslut. Vi måste alltså konstatera att riksdagsbeslutet i ett av sina allra mest väsentliga avseenden har misslyckats. Varför? Trots att energiministern uppre pade gånger här i talarstolen har markerat att beslutet står fast är det uppenbarligen inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt därför att diskussionen om energipolitik hittills alltför mycket har handlat om ord på papper och alltför litet om praktisk handling. Det behövs t.ex. åtgärder som möjliggör en ökad kraftvärmeproduktion, men i den diskussion som förs i dag görs det en olycklig sammanblandning mellan skatter, som finansiering av statsbudgeten över huvud taget, och miljöavgifter, som ett sätt att påverka negativa utsläpp och få in resurser för offensiva energioch miljösatsningar. De förslag som har kommit hittills gynnar inte i tillräckligt hög grad t.ex. kraftvärmeproduktionen eller framväxten av alternativa energikällor. Det är uppenbart att bakom de diskussioner som hittills har förts om miljöavgifter och om skattereformen finns inte energipolitiken med som en samlad aspekt. Det borde den göra, om dessa beslut skall få betydelse för en positiv energipolitisk utveckling. Det handlar också om att skaffa byggnormer som i högre grad gynnar de alternativa energikällorna, t.ex. solvärmen, som blir en utmärkt del i energibalansen om den byggs in från början i bostadsområden, men som är mycket svårare att hantera när den skall läggas till efteråt, då den kräver stort utrymme och inte ger lika mycket energi i utbyte. Det handlar om tydligare regler som styr energiproducenterna och dem som producerar varor som baseras på energi. Det är paradoxalt att se att man i USA, som brukar betraktas som marknadsekonomins förlovade land, har gått den motsatta vägen. Man har börjat med en övertro på vad marknadsmekanismerna kan åstadkomma när det gäller energipolitiken och gått över till mer och mer styrning från samhällets sida, som vi kan se i Californiabeslutet men också i de krav som där ställs på tydliga energideklarationer på alla produkter. Varför har vi inte sådana krav i vårt land? Det finns i vårt land en övertro på miljöavgifter som allena styrande, och därför är jag mycket glad att miljöoch energiministern i sitt svar understryker att detta är ett komplement till andra åtgärder från samhällets sida. De andra åtgärderna har vi hittills sett för litet av. Det behövs en ny nationell energisparkampanj, och det behövs ett återupprättat stöd till de kommunala energirådgivarna. När får vi se något sådant? Dessutom skulle jag vilja säga, att oavsett om vi avvecklar kärnkraften eller inte är varje ny investering i energiproduktion oerhört kostsam. Oavsett kärnkraftsavvecklingen är elpriserna ständigt stigande. Jag måste fråga mig: Var finns alla dessa marknadsmekanismernas vapendragare när elpriserna diskuteras, de som ständigt kräver att elpriserna skall rabatteras för den elintensiva industrin? Då är det aldrig tal om att de skall bära de oerhörda kostnader som elpriserna faktiskt medför, oavsett vilka nya energisystem man satsar på. Det är därför oerhört viktigt att se över energitjänsterna som helhet, att se efter hur mycket det kostar att få utrymme för energi genom att spara in och spara bort el och hur mycket det kostar att investera i ny el.

Herr talman! Folkpartiet vill ha ett energisystem baserat på uthålliga och miljövänliga energislag. Det borde vi inte vara ensamma om. Krav i den riktningen har ställts i praktiskt taget samtliga energiutredningar. Ändå, och jag är övertygad om att kammaren delar min uppfattning på den punkten, har alldeles för litet gjorts för att målet också skall nås. Regeringens mål tycks nu vara att klara en förtida avveckling av kärnkraften med hjälp av ökad och omfattande användning av i första hand naturgas. Till skillnad från kärnkraften ger gaseldade anläggningar, som också alla nu närvarande i kammaren väl känner till, upphov till stora mängder koldioxid. Naturgasen är, liksom olja och kol, ett fossilt bränsle. En övergång från kärnkraft till gaskraft bidrar därför till att förstärka växthuseffekten. Enligt folkpartiets uppfattning är en sådan politik detsamma som att hoppa ur askan i elden. Herr talman! De energikällor som ur denna viktiga miljösynpunkt, den som gäller kampen mot växthuseffekten, är fullgoda är dess värre inte många och inte heller tillräckligt utvecklade i dag. Men genom den forskning som bedrivs, inte minst inom den europeiska gemenskapen, i Förenta staterna och Japan, är det möjligt att vi redan om några årtionden kan få betydande energitillskott från t.ex. värmeceller och senare även från fusionskraft. Men, herr talman, där är vi inte än. Låt oss därför nu eftersträva att i stället för en massiv gasintroduktion utveckla de inhemska miljövänliga energikällor som finns tillgängliga. Vi i folkpartiet har föreslagit regeringen att snarast tillsätta en bioenergikommission.

Vår önskan om en bioenergikommission har framförts vid flera tillfällen. Min fråga till Birgitta Dahl i dag är: När kommer Birgitta Dahl att ge sin uppfattning om behovet av en bioenergikommission till känna? Är tillfället kanske lämpligt just nu? Välkommen i så fall med ett svar på vår önskan om att en sådan kommission snarast tillsätts.